Herr talman! Herr Nihlfors har frågat, om jag ämnar vidtaga personalförstärkning eller andra åtgärder för att den påbörjade revisionen av taxeringar inom byggnadsbranschen avseende inkomståret 1960 skall hinna slutföras innan preskriptionstiden utgår. Det kan till en början konstateras att den personal som sysslar med taxeringsrevision inte är tillräcklig. Den utbyggnad av taxeringsrevisionen som beslöts år 1961 har inte gått i den takt man då räknade med. Detta har flera orsaker. Det har varit svårt att få kompetent personal. Den rutinerade revisionspersonalen har dessutom måst tagas i anspråk för utbildning av den nya personalen. Under hösten 1965 och våren 1966 har på möten med landskamrerare samt taxeringsoch revisionsintendenter diskuterats möjligheterna att intensifiera taxeringsrevisionen. Det har därvid från finansdepartementet och riksskattenämnden <understrukits nödvändigheten av att alla åtgärder vidtas för att revisionspersonalen skall få ägna sig åt s.k. offensiv taxeringsrevision. Jag är därför övertygad om att alla ansträngningar kommer att göras i fråga om de revisioner som frågeställaren avser.
Herr talman! Jag får tacka för det mycket positiva svaret från finansministern. Det visar att svårigheterna är stora att genomföra de anbefallda taxeringsrevisionerna. Det sticker i ögonen på den stora allmänheten, som utan anmärkning gör sina deklarationer och får skatta för sina inkomster till sista kronan, att taxeringsmyndigheterna inte hinner med granskningsarbete som tycks ge åtskilligt i utbyte genom efterbeskattning. Beträffande de i min fråga berörda fallen har det rapporterats att man hittat åtskilliga miljoner kronor i inkomster, för vilka vederbörande inte har deklarerat, och att preskriptionstidens utgång troligen skulle rädda stora inkomsttagare, som deklarerat fel, från dryga efterräkningar. Koncentration behövs verkligen på den s.k. offensiva taxeringsrevisionen. Man bör därvid släppa efter på det intresse som ibland, ja ganska ofta, visas mindre inkomsttagare, som får förfrågningar om ett och annat smärre avdrag, vilket tyder på att det i vissa fall kan förekomma en synnerligen noggrann och förmodligen ganska tidsödande granskning av småsaker. De stora grupperna löntagare skulle säkerligen hälsa med tillfredställelse, om man också kunde se till att utbyggnaden av taxeringsrevisionen snabbare kom till stånd. Eventuellt får man kanske tänka om och erbjuda bättre löner för att få kompetent personal. En investering på detta område måste ge synnerligen god utdelning för statskassan utan skattehöjning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret som jag finner helt tillfredsställande. Jag tror att jag kan tillägga att det även kommer att tillfredsställa en ganska talrik befolkning i gränstrakterna. Ett av de fall som kommit till min kännedom och som föranlett mig att ställa denna fråga gällde en person, som bor på den norska sidan och som håller på med timmerdrivning på den svenska. Han transporterar timret som exportgods över till Norge. Han ålades att deponera 8000 kronor som säkerhet för traktorn, och sedan måste han, om han höll på mer än en månad, betala tull på 10 procent av värdet för varje månad han höll på med verksamheten. När detta påtalades hos vederbörande tullmyndigheter förklarades det, att även de skulle vara tacksamma för en något klarare fixering av vad som skall gälla på detta område, därför att gränsdragningen nu är mycket vag. I tulltaxeförordningen står det i 8 16 beträffande bostadsorten, att vederbörande skall vara etablerad »i gränstrakterna», att han skall söka sig till »närbelägen ort» i Sverige och att det skall gälla »kortare tid». Man måste medge att detta är mycket diffust uttryckt. Det är riktigt att praxis bör vara generös, men man måste det oaktat eftersträva en relativt enhetlig praxis. Jag tar fasta på uttalandet om konferensen i höst. Jag tar för givet att vederbörande tullförvaltning som har med detta att göra då skall aktualisera frågan just till följd av vad finansministern här har meddelat. Jag tackar ånyo för svaret.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm har hemställt om en redogörelse för den tillsatta priskommitténs målsättning mot bakgrund av de ound vikliga kostnadsökningar som kommer att belasta näringslivet. Jag vill svara följande. Regeringen har inte tillsatt någon sådan kommitté som avses i den framställda frågan. Däremot har socialdemokratiska partiet och Landsorganisationen uppdragit åt en grupp under ledning av riksdagsmannen Skoglund att granska verksamheten på prisoch konkurrensområdet. Gruppen är således redovisningsskyldig till partiet och Landsorganisationen. Värdefulla förslag kommer naturligtvis att prövas i vederbörlig ordning.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret.

Jag är väl medveten om att regeringen inte har tillsatt någon kommitté, men med hänsyn till att det har gjorts så stor affär av denna priskommitté och med tanke på det stora allmänna intresset för denna fråga trodde jag dock att jag skulle ha kunnat få ett svar på min fråga. Den knivskarpa konkurrensen på praktiskt taget alla områden inom näringslivet garanterar att inga onödiga prishöjningar sker. Den som i dag inte kan driva sitt företag rationellt och därigenom kan erbjuda konsumenterna och kunderna varor till konkurrenskraftiga priser kan inte existera. Statsrådet känner säkert till att trots en långtgående rationalisering har många företag måst lägga ned sin verksamhet på grund av att de inte kunnat bära kostnadsök ningarna. För praktiskt taget alla övriga företag har den genomgående utvecklingen varit att man tvingats betala en stor del av kostnadsökningarna med ett beskuret överskott på rörelsen; man hade med andra ord fått nöja sig med en blygsam vinst. I vissa fall har man fått vara glad över att bara ha kunnat balansera rörelsen. Det enskilda näringslivets konkurrenskraft är välbekant; den framträder inte minst när man ser de statliga företagens svårigheter. Jag förmodar att det inte finns någon som har någonting emot att det tillsätts kommittéer med uppgift att följa prisutvecklingen, men den aktuella priskommittén är enligt min uppfattning ingenting annat än en ren propagandamanöver. Den har tillsatts av socialdemokrater och deras sympatisörer för att dölja de kostnadsökningar som automatiskt följer av deras politik.
Herr talman! Det är inte min avsikt att vid detta tillfälle inbjuda till en allmänt omfattande prisdebatt; kammarens ledamöter kommer ju inom kort att få diskutera den ekonomiska politiken, jag vet inte för vilken gång i ordningen under denna session. Jag kan emellertid inte låta herr Fridolfssons i Stockholm påståenden stå oemotsagda i dag. Det är egentligen inte någonting nytt att högern anser att den hårda konkurrensen hindrar onödiga prisstegringar. Med denna utgångspunkt har högerpartiet motsatt sig varje förslag att göra prisövervakningen mera effektiv, och högern har också vänt sig mot varje skärpning av lagstiftningen. Jag kan erinra om ställningstagandet till regeringens förslag beträffande möjligheterna för näringsfrihetsrådet att vid vitesföreläggande föreskriva åläggande av leveranstvång. Jag skall inte nu debattera detta utan vill bara fastslå, att det dess värre inte förhåller sig så, att konkurrensen hindrar varje onödig prisstegring, vilket klart framgår bl.a. av det material som prisoch kartellnämnden vid flerfaldiga tillfällen givit offentlighet åt.
Herr talman! Högerpartiet menar att den hårda konkurrensen är den bästa prisnedsättande faktorn. Att socialdemokrater genom att utse en kommitté vill framstå som konsumenternas beskyddare är att försöka dölja, att man inte på något sätt klarar av inflationsvågen.

Herr talman! Herr Nilsson i Tvärålund har frågat mig, om jag observerat de missförhållanden, som i vissa fall kan uppstå genom att fortsatt koncession för distributör av elkraft vägras, och vilka åtgärder jag i så fall har för avsikt att vidtaga. Herr Nilssons fråga har samband med den rationalisering av eldistributionen, som riksdagen beslöt år 1957. Rationaliseringen innebär att distributionsenheternas bärkraft ökas genom att distributionsföretag, som bedöms alltför små, förmås uppgå i större. För att främja denna utveckling beviljas inte områdeskoncession för de distributionsföretag, som på sikt inte är ändamålsenliga. Kommerskollegium — som är tillståndsmyndighet — söker därvid bl.a. att i stället kortfristigt förlänga giltiga linjekoncessioner när dessa löper ut. Distributionsföretagen får härigenom tid på sig för att förhandla om samgående t.ex. med angränsande företag. I stort sett har denna ordning fungerat väl, och efter vad jag inhämtat från kommerskollegium har det inte förekommit att någon distributionsförening vägrats förlängning av linjekoncession. Denna överföring av koncessionerna från inte ändamålsenliga distributionsföretag till mera rationella kan emellertid i vissa fall medföra problem. Delvis hänger dessa samman med att det saknas fasta regler för överlåtelse av linjenät från äldre till ny koncessionsinnehavare. Dessa och andra frågor av betydelse för rationaliseringen av elkraftdistributionen utreds för närvarande i nära kontakt med kommerskollegium.
Herr talman! Enär frågeställaren Jan Ivan Nilsson i Tvärålund själv är förhindrad att ta emot detta svar, har jag blivit anförtrodd att framföra ett tack till herr statsrådet för svaret. Frågan har ställts på grund av förhållandena och erfarenheterna i Västerbotten beträffande tillämpningen av koncessionsbestämmelserna. Dessa bestämmelser torde emellertid vara allmängiltiga för landet i dess helhet. I den pågående strukturrationaliseringen av eldistributionen medges de nuvarande distributionsföreningarna i vissa fall förlängd koncession, som dock oftast är begränsad till ett å två år. Detta är enligt min mening alldeles för kort tid för att få en väl planerad strukturrationalisering. Därtill kommer att en så kort koncessionstid kan innebära en klart försämrad elservice för abonnenterna. Det ligger ju i sakens natur att den eldistributionsförening, som får sin koncession förlängd med bara ett å två år, inte företar det underhåll av och de investeringar i ledningsnätet, som i många fall fordras för att abonnenterna skall få en tillfredsställande elförsörjning. Ur dessa synpunkter bör koncessionerna inte gärna förlängas kortare tid än tio år. De större elföretag som skall övertaga de mindre = distributionsföreningarna bör också ha god tid på sig att planera övertagandet och inpassa föreningarna i sitt distributionsnät. I sitt svar understryker statsrådet de problem som sammanhänger med dessa överlåtelser, och statsrådet meddelar att dessa och andra frågor av betydelse för rationaliseringen av elkraftdistributionen för närvarande utredes i nära kontakt med kommerskollegium. Det är ett svar som vi väl har anledning känna oss till freds med, i varje fall om den koncessionsbeviljande myndigheten kan medge en något större förlängning av koncessionstiden än som nu tillämpas och som medför de problem jag här nämnt om och som statsrådet tydligen delar. Vidare tycks man i Västerbotten ha gjort den erfarenheten, att vattenfallsstyrelsen tolkar lagstiftningen rörande områdeskoncession så, att verket skulle ha något slags monopol på övertagandet av de distributionsföreningar som nödgas upphöra. Jag vill därför fråga statsrådet, om inte lagstiftningen på detta område bör tillämpas så, att också vattenfall får ställa sig i kön av privata distributionsföretag som anmäler sitt intresse och som i övrigt uppfyller lagstiftningens krav. Herr talman! Jag ber att än en gång få tacka herr statsrådet för svaret.

Herr talman! Jag delar statsrådets synpunkter när det gäller strukturrationaliseringen på eldistributionens område. Jag är fullt medveten om att vi i dag har många små och olönsamma distributionsföretag. Å andra sidan tror jag att man just i övergången för att få en vettig planering och en inpassning i det stora distributionsnätet inte får ta till den förlängda koncessionstiden alltför kort, detta just för att man skall nå den effekt av rationalisering och planering som jag tror att man genom lagstiftningen önskar nå. Jag vill ta fasta bl.a. på statsrådets löfte om möjligheten att efter en förlängning få en ytterligare förlängd koncessionstid. Därigenom skulle man kanske kunna tillgodose de önskemål jag berört.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig, om jag avser att vidtaga några åtgärder i syfte att motverka innehav och försäljning av s.k. lyssnarapparater, vilkas användning uppenbart hotar den enskildes integritet. Som svar på frågan får jag liksom i mitt svar i går i första kammaren på herr Nymans interpellation meddela, att problemet med lyssnarapparater sedan en tid varit föremål för justitiedepartementets uppmärksamhet. Direktiv för en utredning i ämnet har numera offentliggjorts.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Svaret är av det slag att man måste förklara sig fullt nöjd. Jag fick bara för några minuter sedan utredningsdirektiven i min hand, och efter en snabb genomläsning tror jag mig kunna säga, att de går ut på att utreda just de problem som vi här har varit oroade för. Vad som gjort att man särskilt har oroats på senaste tiden är de TV-program som givits angående dessa lyssnarapparater. Dessutom försäljs de nu i landet fritt till vem som vill köpa dem. Det är ett antal postorderfirmor som utannonserar dem till ett mycket billigt pris. Man kan köpa en sådan apparat för 46 kronor, och prov har visat att de ger en fullgod avlyssning från rum till rum. Det blir en skrämmande utveckling, om apparaterna skulle få hanteras fritt i oansvariga människors händer. Därför är det med tillfredsställelse som vi har fått del av dessa utredningsdirektiv, och jag vill bara uttrycka en förhoppning om att utredningen arbetar snabbt.
Herr talman! Jag är säker på att försäljarna av dessa apparater är djupt tacksamma för den utomordentliga reklam som herr Oskarson nu har gett dem.
Herr talman! Jag kan inte tillmäta min enkla fråga så stor reklambetydelse som justitieministern tycks göra. Jag tillmäter våra TV-program betydligt större reklamvärde — så blygsam är jag.

Herr talman! Herr Werbro har frågat mig, om jag vill redogöra för praxis vid beviljandet av permissioner från sluten fångvårdsanstalt. Som svar får jag anföra. De grundläggande bestämmelserna om permission från fångvårdsanstalt finns i lagen den 6 maj 1964 om behandling i fångvårdsanstalt. Dessa bestämmelser har kompletterats genom utförliga tillämpningsföreskrifter. Det kan inte komma i fråga att inom ramen för ett svar på en enkel fråga ange mera än några huvudpunkter i de normer som tillämpas för permission. Man skiljer mellan särskild permission och regelbunden permission. Särskild permission, som kan beviljas oavsett anstaltstidens längd, medges under förutsättning att i det särskilda fallet starka skäl förebringas för permission. Regelbunden permission är ett normalt led i verkställigheten för alla som avtjänar längre straff. För båda slagen av permission gäller som förutsättning att fara för missbruk inte kan anses föreligga. Vid slutna anstalter för det vanliga klientelet tillämpas regelbunden permission endast när strafftiden uppgår till lägst ett år sex månader. Förstagångspermission brukar, utom vid de längsta anstaltstiderna, beviljas efter tio månader och ny permission fyra månader efter den föregående permissionens början. Den som undergår fängelse på livstid får i allmänhet inte permission förrän tidigast efter tre år. Stor varsamhet iakttas vid beviljande av särskild permission.

Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret. Med tanke på den debatt som förts rörande permissioner från slutna fångvårdsanstalter tror jag det har stor betydelse att detta svar lämnats. På några punkter ställer jag mig dock en smula frågande, huruvida tillämpningen av bestämmelserna sker enligt de normer som angivits i svaret. Ett aktuellt fall gäller en dom efter ett mord. Mordet förövades genom en liga, och ledaren för denna liga dömdes till ett långvarigt straff. Hovrätten meddelade dom så sent som den 15 februari i år, och domen vann laga kraft den 13 maj. När domen vann laga kraft hade emellertid internen redan fått permission, och han befinner sig fortfarande på fri fot — han har inte inställt sig till anstalten igen. Det befaras att han inte finns inom landet. Jag ställer mig därför frågande till om man ordentligt prövar den tid som skall gå innan permission beviljas.

Ligan finns nämligen kvar, och det har under utredningen visat sig att personen i fråga var en verklig fanatiker — han hade en fantastisk disciplin över ligamedlemmarna, och det gick ju så långt att han fick dem att begå ett mord. Att släppa en sådan person fri, innan domen vunnit laga kraft, finner jag något egendomligt och kanske inte i enlighet med de direktiv som utfärdats för anstalterna. Jag hoppas att justitieministern tar detta i beaktande, så att ett upprepande inte sker.
Herr talman! Jag är naturligtvis förhindrad att här diskutera det enskilda fallet, men jag utgår från att det var fråga om en s.k. särskild permission under bevakning eller motsvarande. Olyckor kan man aldrig förebygga. Vad beträffar frågan huruvida fara för missbruk kan anses föreligga måste det ju bli en bedömning från fall till fall. Även storrymmare och livstidsfångar måste förr eller senare föras ut i det vanliga livet — det är ingen som avsett att de skall tillbringa hela sitt liv i anstalterna. Därför måste man ta vissa risker.
Herr talman! Jag vill instämma i justitieministerns uttalande att man skall bevilja permissioner åt internerna. Det är givet att man skall göra så. Men det är enligt min mening uppenbart att man i många fall ger permission åt sådana som inte kan sköta denna. Justitieministern uttalar i sitt svar: »För båda slagen av permission gäller som förutsättning att fara för missbruk inte kan anses föreligga.» Det är min förhoppning att bedömningen skall bli något strängare på denna punkt.

Herr talman! Herr Wiklund har frågat mig, när förslag om reformerad polisutbildning kan komma att föreläggas riksdagen. Som svar får jag anföra följande. 1962 års polisutbildningskommitté avlämnade förra året ett betänkande som därefter har remissbehandlats. För närvarande överarbetas kommitténs förslag inom berörda departement. Från början har det varit klart att en reformering av polisutbildningen i enlighet med dessa förslag kommer att kräva kostnader. Något ställningstagande till förslagen kan därför inte ske förrän tidigast under budgetbehandlingen i höst. I det sammanhanget får också prövas, om delar av detta komplex kan brytas ut och behandlas tidigare än andra avsnitt.
Herr talman! När jag nu ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga skyndar jag mig att tillfoga, att denna främst aktualiserades av att det i en del tidningar antytts att otillräcklig utbildning skulle vara förklaringen till det nyligen inträffade beklagliga omhändertagandet hos polisen i Stockholm av en medvetslös person, som led av sockersjuka. Eftersom detta fall är under utredning har jag dock inte minsta tanke på att här gå in på just detta fall. Den 9 mars diskuterade vi i denna kammare bl.a. en förbättring av polisens personella resurser från kvantitativ synpunkt; nu gäller det alltså frågan om höjning av kvaliteten på polisverksamheten. Detta är något som torde kunna främjas genom dels stark och ökad uppmärksamhet kring rekryteringen, dels och särskilt genom förbättrad utbildning. Då jag något känner till förhållandena vid statens polisskola i Stockholm, numera belägen i Solna, vill jag gärna framhålla att utbildningen i denna sökt att så gott det varit möjligt följa med i utvecklingen på det pedagogiska området, men att en omläggning av polisutbildningen likväl framstår såsom angelägen. Justitieministerns svar inger mig förhoppningen, att förslag om en reformerad polisutbildning på grundval, helt eller delvis, av polisutbildningskommitténs betänkande kommer att framläggas senast vid nästa års riksdag. Mot bakgrunden av vad som har aktualiserat min fråga har jag, herr talman, med tillfredsställelse konstaterat att polisutbildningskommitténs förslag innefattar en betydande utökning av den orienterande undervisningen i ämnet medicin i det avsnitt som kallas Konstapelskurs I, nämligen från drygt 40 timmar till 60 timmar. Men väsentligare är naturligtvis förslaget om allmän utökning av undervisningen i de polisiära ämnena, i psykologi o. s. v., och undervisningens allmänna modernisering genom ökad elevaktivitet, t.ex. i form av grupparbete och ökat inslag av praktiska övningar. Jag har också fäst mig vid förslagen om vidareutbildning enligt moderna linjer. Den önskade effektiviseringen av polisens verksamhet är bl.a. just en utbildningsfråga. Genom en god utbild ning kan man säkerligen få ut både större och bättre insatser av den enskilde polismannen. Både utbildningen och vidareutbildningen förutsätter goda och lämpliga instruktionsoch läroböcker. Jag utgår från att även denna sida av saken förorsakar en del problem i samband med justitieministerns ställningstagande till föreliggande förslag. Vad särskilt beträffar vidareutbildningen skulle det t.ex. kanske kunna gå bättre att klara de besvärliga bedömningsfrågorna vid omhändertagande av omtöcknade eller medvetslösa personer, om Ppolispersonalen hade tillgång till någon instruktiv skrift med anvisningar, helst auktoriserad av medicinalstyrelsen. Rikspolisstyrelsen arbetar med den saken på uppdrag av Kungl. Maj:t med en engelsk och en amerikansk instruktionsskrift som förebilder. Jag hoppas att det skall bli möjligt för rikspolistyrelsen att snart nog lösa denna fråga, som på kort sikt får anses viktig, och att styrelsen får erforderligt stöd av medicinalstyrelsen därvidlag. Eftersom denna instruktionsfråga på senare tid också berörts i pressen och jag anser att den hör in under den vidare utbildningsfrågan, har jag tillåtit mig att här röra också vid detta problem. Jag skulle då vara tacksam, om justitieministern nu kunde något beröra även detta spörsmål.
Herr talman!

Där med är också den efterlysta instruktionsfrågan helt löst.
Herr talman! Det var med mycket stor tillfredsställelse jag lyssnade till vad justitieministern nu senast anförde med det mycket klara beskedet, att han finner det ytterst angeläget att frågan om en reformering av behandlingen av gatufyllerister verkligen löses. Jag tackar för detta kompletterande svar.

Herr talman! Herr Lorentzon har frågat, om jag vill redogöra för de principer som tillämpas vid hyressättningen beträffande arbetsmarknadsstyrelsens bostadsbaracker. Den största delen av arbetsmarknadsstyrelsens förläggningsbyggnader används vid beredskapsarbetsplatser och vid omskolningskurser. Hyran vid beredskapsarbetsplatserna tas ut genom reducering av bortaliggningsbidraget i enlighet med en överenskommelse som har träffats mellan arbetsmarknadsstyrelsen och vederbörande fackförbund. Vid omskolningskurserna motsvarar hyran det hyresbidrag som utgår enligt bestämmelserna om utbildningsbidrag. En betydande del av arbetsmarknadsstyrelsens = förläggningsbyggnader hyrs ut till kommuner och företag, som i sin tur hyr ut rummen till enskilda personer. De inneboendes hyra bestäms i dessa fall av respektive kommuner och företag. Hyran är i åtskilliga fall betydligt lägre än självkostnaden. talet förläggningsplatser som styrelsen förfogar över används för överflyttad arbetskraft och drivs i styrelsens egen regi. För närvarande finns sådana förläggningar endast på tre orter. Hyran bestäms till ett belopp som i princip motsvarar hyran på orten för likvärdiga rum.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet och chefen för inrikesdepartementet för svaret på min enkla fråga. Till rörelsestimulerande åtgärder för att få arbetskraft att flytta från områden i vårt land, där det i stor utsträckning saknas arbetstillfällen, till områden där det råder brist på arbetskraft men överflöd på arbetstillfällen utgår olika bidrag. Samhället stimulerar således medvetet genom dessa åtgärder en förflyttning av arbetskraft. Även bostadsfrågan söker man ordna. Som bekant har arbetsmarknadsstyrelsen låtit uppföra bostadsbaracker här och var i landet, framför allt i de områden där det råder brist på arbetskraft och samtidigt saknas bostäder. Skall nödvändig arbetskraft kunna erhållas, måste denna ha någonstans att bo. Barackbyggandet har blivit en — får vi hoppas — tillfällig lösning på boendeproblemet för denna arbetskraft. Min fråga till statsrådet gällde de principer som tillämpas vid hyressättningen beträffande arbetsmarknadsstyrelsens bostadsbaracker. Hyressättningen i bostadsbarackerna exempelvis i Bredäng och vid Liljeholmen här i Stockholm är nämligen sådan, att den knappast kan verka stimulerande när det gäller att få nödvändig arbetskraft hit. Man ställer sig nämligen fundersam inför det faktum, att det för dessa bostadsbaracker tillämpas en hyressättning som belastar berörda arbetare med sådana bostadskostnader, att de motverkar omflyttningen av arbetskraft till stockholmsområdet, som ju lider brist på arbetskraft. Enligt uppgift har många yrkesarbetare, som avsett att ta anställning i stockholmsområdet, sålunda avböjt sedan de fått klart för sig de höga hyreskostnaderna i arbetsmarknadsstyrelsens baracker här i staden, Dessa hyror, som redan från början var i kraftigaste laget, höjdes den 1 april i år med ytterligare 16,7 procent, så att månadshyran för det lilla rum som en arbetare får disponera nu uppgår till inte mindre än 210 kronor. I de flesta fall är dessa arbetare norrlänningar med familj i hemorten, där de också får betala dryga boendekostnader. Jag skulle därför vilja sluta mitt anförande med att fråga statsrådet, om han tänker vidta åtgärder för att åstadkomma korrigeringar i de företagna hyreshöjningarna i arbetsmarknadsstyrelsens baracker i Bredängsoch Liljeholms-områdena. Samma kraftiga hyreshöjning som företagits i Stockholm har genomförts även vid övriga av arbetsmarknadsstyrelsen ägda baracker i andra delar av landet, så att hyrorna där är lika höga som i Stockholm.
Herr talman! Hyrorna anpassas ju efter bostadsmarknaden på de olika orterna. Jag har i mitt svar framhållit, att det på sina håll även förekommer att företag tillämpar en hyressättning som understiger självkostnaden. Jag tror emellertid att den hyressättning som herr Lorentzon har angivit för de två platser som han nämnde är riktig. Jag har ingen uppgift härom, men jag har en uppgift från Södertälje, där man bestämt hyran till 210 kronor per månad, och jag skulle tro att detta svarar mot vad som är gängse inom detta område. Vi följer självfallet denna fråga med uppmärksamhet, och vi följer den inte minst genom att iaktta hur den påverkar omflyttningen av arbetskraft. Jag tror att herr Lorentzon överdriver när han säger, att hyressättningen har motverkat denna omflyttning. Siffrorna för årets flyttningsrörelse till Stockholm visar nämligen att i år ett större antal personer har flyttat till Stockholm än under motsvarande tid i fjol. Den tidsperiod jag tänker på omfattar månaderna januari t.o.m. april i år, då ungefär 350 personer har flyttat ned till Stockholm, vilket är fler än i fjol. Detta har samband med att man från Stockholms stads sida har vidtagit särskilda åtgärder, nämligen uppförandet av moderna baracker med ungefär 500 rum. Jag tror att hyreskostnaderna för dessa rum visserligen kan diskuteras men att den står i hygglig relation till den allmänna hyressättningen och till vad man får betala för rum här i Stockholm.
Herr talman! Inrikesministern säger nu att hyressättningen i ifrågavarande baracker motsvarar den som tillämpas för likvärdiga rum på orten. Jag undrar om detta stämmer med verkligheten. Jag vet att det finns till ytan mycket väl tilltagna enrumslägenheter, för vilka man betalar betydligt lägre hyra än den man betalar för ett rum på 7,8 kvadratmeter i en barack. Läget på ortens bostadsmarknad har tydligen inte varit orsaken till den höga hyressättningen i de baracker i Bredäng och Liljeholmen som uppförts av arbetsmarknadsstyrelsen. Dessa baracker är tillverkade i Töre i Norrbotten och de är avsedda att lösa bostadsfrågan i Stockholm vid omflyttning av byggnadsoch anläggningsarbetare, företrädesvis från Norrland. Jag överdriver inte alls när jag säger att hyrorna har verkat avskräckande för en flyttning av arbetare hit. Uppgifterna har jag fått från ledningen för betongarbetarnas fackförening, och jag tror att dessa är helt initierade i frågan. Nu är visserligen skötseln av dessa baracker i Bredäng och Liljeholmen överlämnade till Stiftelsen Hotellhus i Stockholm, och något av hyran går givetvis till den service som dessa inneboende åtnjuter, såsom städning och byte av handdukar och sänglinne en gång i veckan. Men man kommer inte ifrån, att det är mycket underligt med en årshyra på 2 520 kronor per man när det på ett mycket litet område finns 14 baracker med 12 enkelrum i varje barack och varje rum inte har större yta än 7,8 m2. Den hyran inbringar ju 30 240 kronor för varje barack, och en barack kostar enligt uppgifter jag fått 100 000 kronor i framställning. Baracken skulle med andra ord vara betald på mindre än fyra år, och det måste väl vara rekord i avskrivningstid. Det skulle vara tacknämligt om vi kunde komma dithän att inrikesministern lovade att frågan togs under prövning så att vi fick en liten koll på denna hyressättning. Den kan inte vara riktig, nämligen.
Herr talman! Av den redovisning jag har fått från arbetsmarknadsstyrelsen framgår att styrelsens kostnader för driften av förläggningar vid beredskapsarbetsplatser och omskolningskurser och av de speciella byggarbetsplatsförläggningarna uppgår till cirka 180 kronor per plats och månad, varvid även kostnaden för avskrivning av anläggningarna har inräknats. Detta är alltså ett genomsnitt, och det betyder inte att hyran måste bli 180 kronor över hela landet, utan den kan bli högre i stockholmsregionen. Men vi skall, som jag sagt tidigare, titta närmare på saken. Sedan upprepar jag att flyttningsrörelsen mot Stockholm varit starkare i år än i fjol. Jag har fått uppgiften från arbetsnämndens direktör i dag på förmiddagen.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Rödeby har frågat mig om jag uppmärksammat Karlskronavarvets och de vid varvet anställdas besvärliga situation och, om så är fallet, om jag är beredd att vidta åtgärder för en stabilisering av företaget och dess verksamhet. Jag vill först erinra om att Karlskronavarvet AB bildades i syfte bl.a. att skapa tryggare arbetsförhållanden i sydöstra Blekinge än vad som bedömes möjligt inom ramen för dåvarande marinverkstäderna i Karlskrona. Arbetstillfällena i denna del av landet minskade nämligen kraftigt efter andra världskrigets slut och kunde väntas minska ytterligare när de år 1958 beslutade riktlinjerna för försvarets utformning i full utsträckning hunnit påverka arbetsmarknadsläget. Dessa innebar bl.a. en minskning av flottans omfattning. I stället för att anpassa marinverkstäderna till den minskade flottan, vilket skulle ha inneburit ännu färre arbetstillfällen, beslöts att utvidga verksamheten till att omfatta allmän mekanisk verkstadsproduktion vid sidan av den dominerande marina produktionen. Denna omdaning av marinverkstäderna kunde självfallet förutses medföra stora svårigheter under omställningsperioden. På grund härav vidtogs redan vid bildandet av Karlskronavarvet vissa åtgärder i syfte att minska dessa svårigheter. För att trygga viss grundbeläggning tecknades sålunda med marinförvaltningen ett flerårigt ramavtal, som skulle = tillförsäkra Karlskronavarvet samma procentuella andel av marinens översyns-, underhålls-, reparationsoch ombyggnadsarbeten som under den närmast förflutna femårsperioden. Övrig produktion skulle ske i konkurrens på öppna marknaden. Svårigheterna har emellertid inte kunnat övervinnas med dessa åtgärder. Av varvets totala omsättning täckes i dag endast ca 25 procent av arbeten enligt ramavtalet. Återstående 75 procent måste tagas i konkurrens på öppna marknaden. Den rent civila andelen av den totala omsättningen har ökat från ca 15 procent budgetåret 1961 65. Betydelsefullt i detta sammanhang är även att Karlskronavarvet startade sin verksamhet i ett läge med pressade priser inom varvsindustrien. Denna marknadsbild är alltjämt rådande. Varvet har heller inte haft nödvändiga ekonomiska resurser att i önskad omfattning ersätta bortfallet av marina arbetsuppgifter genom utveckling av egna produkter. Moderniseringen av produktionsapparaten har visserligen i princip skett enligt uppgjorda planer med ianspråktagande av de medel som av statsmakterna ställdes till förfogande vid starten. Produktionsutrustningen är dock ännu inte jämbördig med aktuella konkurrenters. För att vidmakthålla sysselsättningen har varvet därför tvingats åta sig arbeten till för varvet ofta ogynnsamma priser. De svårigheter för Karlskronavarvet som jag nu gett exempel på har för de anställdas del varit märkbara i första hand genom en ojämn sysselsättning och överflyttning till andra arbetsuppgifter. Med hänsyn till sysselsättningsläget sådant detta kunde bedömas i december 1965 hade bolagsledningen ansett sig ha anledning att varna för att vissa permitteringar kunde komma att företagas under senare delen av år 1966. Senare erhållna civila och marina beställningar har medfört att risk för permitteringar ej synes föreligga innevarande år. För att vinna klarhet om vilka åtgärger som bör vidtagas för att ytterligare utveckla och effektivisera verksamheten vid Karlskronavarvet pågår inom varvsledningen ett utredningsarbete genom en särskild arbetsgrupp. Till denna har även knutits kvalificerade utomstående experter på organisation och produktion. Denna arbetsgrupp studerar förutsättningarna för att öka såväl den egna civila produktionen som legoproduktionen mot bakgrunden av det alltjämnt minskade militära produktionsunderlaget. Gruppen skall därjämte undersöka förutsättningarna att förbättra nybyggnadsmöjligheterna för de fartygstyper som enligt hävd tillverkats vid Karlskronavarvet. Jag vill framhålla att jag noga följer utvecklingen vid Karlskronavarvet. När jag tagit del av varvets förslag till åtgärder för utveckling och effektivisering av verksamheten, vilket förslag beräknas vara klart under hösten i år, skall jag ta ställning till vilka åtgärder som kan erfordras från min sida.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för försvarsdepartementet för svaret på min interpellation. Interpellationen = framställdes på grund av att det varslats om att risk förelåg för permitteringar av ett hundratal man. Av statsrådets svar framgår att det under 1966 ej föreligger någon risk för minskning av arbetsstyrkan, något som jag noterar med tacksamhet. Karlskronavarvets betydelse för Karlskrona och östra Blekinge är så känd att jag här inte behöver tala så mycket om den. Riksdagen har vid flera tillfällen behandlat frågan om varvets framtid, men fortfarande saknas den trygghet som man kan begära i ett statligt företag. östra Blekinge bör ses mot bakgrunden av att antalet tjänster inom den statliga sektorn sedan 1945 minskat med omkring 4 700. Den utbyggnad som kommit till stånd inom det privata näringslivet har ej kunnat kompensera bortfallet inom den statliga sektorn. Vid flera tillfällen har den goda tillgången på yrkeskunnigt folk vid Karlskronavarvet poängterats. Jag vill bl.a. åberopa ett sådant yttrande som statsrådet Andersson gjorde när frågan om ombildning till statligt bolag behandlades i riksdagen den 14 december 1960. Vad som gällde år 1960 är lika aktuellt i dag. Statsrådet omtalar i sitt svar att en arbetsgrupp tillsatts för att undersöka vilka åtgärder som bör vidtagas för att utveckla och effektivisera verksamheten vid Karlskronavarvet. Tillsättandet av denna arbetsgrupp hälsas med tillfredsställelse av de anställda och bör ses som ett positivt svar på interpellationen. Om det i framtiden kommer att framställas krav på ytterligare tillskott av kapital till bolaget, hoppas jag att såväl statsrådet som riksdagen ställer sig positiva till en sådan framställning. Karlskronavarvet har i tre århundraden varit ryggraden i Karlskronas och östra Blekinges industrier, och jag hoppas att det skall få fortsätta att vara den industri vilken människorna i det berörda området kan lita på även i framtiden. Jag vill än en gång tacka för svaret som jag i stort sett vill beteckna som positivt, särskilt då löftet om att statsrådet under hösten 1966 kommer att taga ställning till vilka åtgärder som kan erfordras från hans sida. Jag hoppas att dessa åtgärder skall vara till nytta för Karlskronavarvet och dess anställda samt för Karlskrona och Blekinge.
Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att nuvarande normer för representationsbidrag till befälskårer inom försvaret i samband med besök av enheter ur främmande krigsmakter revideras så att de erhåller en tidsenlig utformning. Medel för erforderlig representation vid utländska militära besök ställs, efter motiverad framställning, till vederbörande chefs förfogande för fördelning på olika ändamål i samband med besöket. Till ledning för myndigheternas kostnadsberäkningar vid framställningar om representationsbidrag i samband med utländskt militärt besök finns vissa äldre anvisningar. Dessa innehåller bl.a. normer som i fråga om besökande utlänningar av skilda befälskategorier summariskt anger hur omfattande och hur dyr representation — i form av mottagning, utflykt, måltid o. s. v. — myndigheten i allmänhet kan räkna med att få medel till. De nuvarande anvisningarna för beräkning av medel för representation håller sedan en tid tillbaka på att överses inom försvarsdepartementet. Avsikten med denna översyn är att få fram efter ändamålet med representationen anpassade, förenklade normer för medelsberäkningen. Den avsedda förenklingen innebär bl.a. att kostnaderna per person för de olika befälskategorier, som representationen omfattar, i princip skall beräknas efter en och samma norm. — Det är avsett att de omarbetade anvisningarna, åtminstone för representation vid örlogsbesök, skall meddelas i så god tid att de kan tillämpas redan under den kommande sommaren.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet och chefen för försvarsdepartementet för svaret. Jag är tillfredsställd med det löfte statsrådet här givit om att åtgärder skall vidtagas för att man skall komma fram till en mera rättvis fördelningsgrund när det gäller medel för representation vid utländska militärbesök. Den kår som har kommit i strykklass är underbefälskåren. Från organisationshåll har vid flera tillfällen påpekats hur orättvist denna kår behandlas i detta sammanhang. Någon rättelse har dock inte kommit till stånd. Som exempel vill jag nämna att underbefälskåren vid representationsmiddag kan erhålla kr. 12:50 per person enligt de äldre normer som nu finns och som statsrådet angav, medan övriga befälskårer erhåller dubbelt upp, d. v. s. 25 kronor per medlem. Dessa fördelningsgrunder är inte tidsenliga och utgör väl en kvarleva från den tid då underbefälets verksamhet betraktades som ett korttidsyrke och då underbefälet hänfördes till manskapet. Så är inte förhållandet nu. Underbefälskåren är inom försvaret en befälskår, fullt jämbördig med övriga befälskårer, och dess arbetsuppgifter har också i samband med de ändrade anställningsförhållandena blivit mera omfattande och betydligt mera ansvarskrävande än förr. Numera umgås praktiskt taget alla människor i vårt samhälle efter i stort sett samma normer, och mässvanorna för de tre kårerna inom det militära är också i stort sett lika, liksom deras mässar. Därför bör även representationen när det gäller måltider och dylikt vara likvärdig. Jag har ett mycket färskt exempel angående tillämpningen av dessa bestämmelser. Så sent som i förra veckan var det ett utländskt flottbesök i en västsvensk stad, och vid befälskårernas representation i samband därmed fick underbefälskåren 15 kronor per person och övriga 31: 25. Då hade underbefälskåren att välja på att bjuda enklare, att skära ned antalet gäster eller att själv stå för merkostnaden. Kåren valde vid det tillfället att bjuda på samma sätt som övriga och ta kostnaderna själv. Detta är naturligtvis inte ett riktigt förhållande, utan det är angeläget att nya bestämmelser snarast möjligt kommer till stånd. Jag har också fattat svaret så att det är statsrådets avsikt att sörja för detta.

Herr talman! Herr Lindahl har frågat mig om det är regeringens avsikt att förelägga riksdagen proposition, grundad på det av 1962 års bostadsförmedlingsutredning framlagda betänkandet och när denna proposition i så fall kan väntas.
Herr talman! Frågan om en gemensam bostadsförmedling i Storstockholm har länge diskuterats. Kommunerna i Storstockholm utgör ett gemensamt bostadsförsörjningsområde.
Interpellanten anknyter i motiveringen för sin fråga till förhållandena i Storstockholm, Jag delar hans uppfattning att det i ett gemensamt bostadsförsörjningsområde som huvudstadsregionen ter sig föga ändamålsenligt att de skilda kommunernas bostadsförmedlingar arbetar skilda från varandra, efter olika principer och med väsentliga skillnader i fråga om den tid som de bostadssökande måste vänta på att bli anvisade lägenhet.
Det ter sig därför föga ändamålsenligt att de olika kommunerna har bostadsförmedlingsorgan, som arbetar i huvudsak skilda från varandra efter delvis olika principer och med väsentliga skillnader i fråga om den tid som de bostadssökande måste vänta på anvisning av lägenhet. Visserligen finns ett för Storstockholms kommuner gemensamt förmedlingsregister, men detta har en obetydlig effekt på fördelningen av lägenheter.
Som herr Lindahl har erinrat om har 1962 års bostadsförmedlingsutredning lagt fram ett betänkande om gemensamma bostadsförmedlingar. Betänkandet innehåller närmast en rent lagteknisk undersökning av möjligheterna att ålägga kommuner i ett sammanhängande bostadsförsörjningsområde att anordna gemensam <:bostadsförmedling. Betänkandet har remissbehandlats, och beredning i ärendet pågår inom inrikesdepartementet. Utredningen väntas slutredovisa sitt uppdrag under loppet av detta år. Bl.
1962 års bostadsförmedlingsutredning lade i september 1965 fram ett betänkande om gemensamma bostadsförmedlingar.
a. återstår för utredningen att lägga fram förslag beträffande grunderna för förmedlingsverksamheten samt möjligheterna att öka förmedlingarnas tillgång på bostadslägenheter. En lösning av dessa frågor har givetvis stor betydelse, om man anordnar gemensam bostadsförmedling för flera kommuner. Frågan om gemensamma bostadsförmedlingar har aktualitet främst i Storstockholm. Interpellanten utgår från förhållandena i detta område.
I detta betänkande föreslogs att Kungl. Maj:t skulle bemyndigas ålägga kommuner, vilka ingår i ett område som kan anses utgöra en enhet i bo stadsförsörjningshänseende, att anordna gemensam bostadsförmedling. Enligt uppgifter i pressen är något förslag från regeringens sida i anledning av betänkandet inte att vänta för närvarande.
Mellan kommunerna i Storstockholm pågår överläggningar om förutsättningarna att på frivillig väg anordna en för huvudstadsregionen gemensam <:bostadsförmedling. Enligt min mening bör utgången av dessa överläggningar avvaktas innan åtgärder vidtas för en eventuell lagstiftning. Om det visar sig möjligt att på frivillig väg nå en tillfredsställande ordning beträffande gemensam bostadsförmedling i Storstockholm torde det knappast bli aktuellt med någon proposition i ämnet, Skulle det däremot visa sig att de pågående överläggningarna inte leder till ett godtagbart resultat inom de närmaste månaderna får arbetet på en sådan proposition fullföljas.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation om hur det skall bli med den ge mensamma bostadsförmedling i Storstockholm som vi så länge har diskuterat. Statsrådet hänvisar i sitt svar till de överläggningar mellan kommunerna i Storstockholm som pågår och som syftar till att utreda om man på frivillig väg kan åstadkomma en för regionen gemensam bostadsförmedling. Statsrådet framhåller att utgången av dessa överläggningar bör avvaktas innan åtgärder vidtages för en eventuell lagstiftning. Om man på frivillig väg kan åstadkomma vad statsrådet kallar »en tillfredsställande ordning» blir det således inte aktuellt med någon proposition i ärendet. Slutorden i statsrådets svar, att om överläggningarna inte leder till ett godtagbart resultat kommer en proposition att framläggas, är ett klart besked. Det är bra att det har lämnats just nu. Det är ingen tillfällighet att vi i Storstockholm tillmäter frågan om gemensam bostadsförmedling den största betydelse. Bostadskön har, trots ökad bostadsproduktion, på grund av den stora inflyttningen till storstadsregionen inte kunnat reduceras. Under de senaste åren har just detta område haft inte mindre än 40 procent av den totala folkökningen i landet. Jag hoppas att bostadsförmedlingsverksamheten kan effektiviseras och byggas ut efter ett enhetligt system. En gemensam bostadsförmedling för Storstockholm framstår som en angelägen reform. Fördelarna med en gemensam bostadsförmedling är många. Fördelningsprinciperna kan göras enhetliga, och större rättvisa kan ges de bostadssökande. Vidare borde vi med en gemensam bostadsförmedling få bättre möjligheter att ge de bostadssökande bostäder närmare deras arbetsplatser. Det är inte ovanligt att en pojke och en flicka, som ämnar gifta sig, är bosatta i skilda kommuner och därför hamnar i olika bostadsköer. Sedan kanske de arbetar i en tredje kommun, där de helst vill bo, varför de anstränger sig för att komma med i en tredje bostadskö. Ofta träffar man folk som bor i t.ex. Sundbyberg eller Sollentuna och som arbetar i Nacka eller Tyresö och får räkna med timslånga tröttande resor morgon och kväll. Ur bostadsfördelningssynpunkt utgör Storstockholm en enhet, en gemenskap. Med en gemensam bostadsförmedling uppnås större rörlighet och rättvisa. Ur kommunikationssynpunkt och för att få en fungerande arbetsmarknad är det angeläget att vi efter alla diskussioner nu går från ord till handling. Vi har över 170 000 bostadssökande, men hur många av dessa som är i verkligt behov av bostad vet vi inte. En enda bostadskö skulle bidra till att sanera marknaden och underlätta möjligheten att få fram en nettokö, vilket framstår som mycket angeläget. Jag delar uppfattningen att det är naturligt att all nyproduktion förmedlas genom samhällsorganen. Även den privatfinansierade delen av produktionen bör förmedlas genom bostadsförmedlingen. Så kallade successionslägenheter, som uppstår genom att bostadssökande tilldelas lägenheter genom nyproduktion, skall också ställas till den gemensamma bostadsförmedlingens förfogande. Det är angeläget med sådana rättsregler att dessa lägenheter inte utan starkt vägande skäl kan undandras bostadsförmedlingen. Den form av obligatorisk förmedlingsverksamhet som här har skisserats bör emellertid tillåta lägenhetsbyten utan medverkan av bostadsförmedlingen. Den som vill ha förmedlingshjälp skall naturligtvis ha möjlighet att få sådan. Bostadsförmedlingen kan i så fall tjäna som bytescentral. På socialdemokratiskt håll har den uppfattningen vuxit sig allt starkare att i princip samtliga nyproducerade lägenheter samt i succession ledigblivna lägenheter skall tillföras den gemen samma bostadsförmedlingen. även om förturerna behandlas restriktivt är det emellertid i de snabbt växande förortskommunerna nödvändigt, om samhället skall fungera, att cirka 20 procent av nyproduktionen får disponeras av respektive kommuner för förturer åt sjukvårdspersonal, läkare, poliser = etc. Fastän man ute i kommunerna i princip ger sin anslutning till förslaget om en gemensam bostadsförmedling är det just på denna punkt kritiken har satt in, då man anser sig ha långt större behov. I en kommun, vars invånarantal på 15 år vuxit från 6 000 till 38 000, anser man att det är alldeles för litet med de 20 procenten, Det är Järfälla kommun som här åsyftas. Problemets storleksordning framgår av det förhållandet att man inom det obligatoriska skolväsendet på tre år har fått 113 nya skolklasser i denna kommun. Dessa invändningar från kommunernas sida bör man så långt som möjligt ta hänsyn till. De bottnar inte i någon negativ inställning till en gemensam bostadsförmedling. Men de realistiska kommunalmännen har inte försummat tillfället att också peka på de egna behoven. Kan för övrigt kommunerna räkna med att få disponera över en viss del av produktionen för de egna angelägna behoven, därest vi får en lagstiftning? Statsrådet framhåller att det inte behöver bli någon lagstiftning, om vi på frivillig väg kan åstadkomma en tillfredsställande ordning. Vad betyder detta? Är det enligt inrikesministerns mening en tillfredsställande ordning, om exempelvis 2 kommuner säger nej, medan 28 svarar ja? Vad sker i en sådan tänkt situation? Jag utgår från att den gemensamma bostadsförmedlingen måste gälla för samtliga berörda kommuner. De kommunalmän som jag rådgjort med kräver för sin del en hundraprocentig an slutning. Det vore enligt deras mening orättvist, om någon skulle få stå utanför. I så fall är det bättre med en lagstiftning, anser man. Är statsrådet tillfredsställd med det konstruktiva förslag som framlagts av Storstockholms planeringsnämnd? Såvitt jag kan förstå är detta ett ambitiöst försök att på ett svårbemästrat område åstadkomma praktiska resultat. Frågan om gemensam bostadsförmedling har betydande intresse för den stora och ständigt växande befolkningen i regionen. Jag tolkar statsrådets svar så att ställningstagandet i kommunerna blir avgörande för statsmakternas fortsatta handläggning av ärendet. Om kommunerna väljer den frivilliga vägen är saken klar. Men om den vägen inte är framkomlig, kommer regeringen att allvarligt överväga en proposition om lagstiftning.
Herr talman! Det är riktigt, som herr Lindahl har understrukit i sitt tack för svaret på interpellationen, att detta är en ytterst bekymmersam fråga i Storstockholm. Det är ju en av de mycket betänkliga följderna av den bostadsbrist som vi har och den bostadspolitik som har förts. Jag har i viss mån fattat herr Lindahls interpellation just nu såsom att han ville ge statsrådet en möjlighet att trycka på det hot som ligger i en antydan om en lagstiftning på detta område. När man skall lösa hela denna fråga, möter man så många praktiska besvärligheter, att man måste gå fram stegvis. Man måste försöka lösa frågan i etapper. Vi är väl alla i Storstockholm på det klara med att läget som det är för dagen inte är bra; men jag tror, herr Lindahl, att alla ansvariga kommunalmän besjälas av en vilja att lösa frågorna och göra det så drägligt som möjligt för de bostadssökande. Detta är inte någon partipolitiskt skiljande fråga, utan det är en fråga om hur man på enklaste sätt skall komma fram till bästa möjliga resultat. Jag nämnde att man i viss mån bör gå fram etappvis för att nå målet, och jag tänker liksom herr Lindahl på de olägenheter som för närvarande är störst. Enligt min mening bör man vara klar med fem olika delfrågor, innan man över huvud taget tar ställning till om man för närvarande skall ha en enda bostadsförmedling eller om man skall förbättra samarbetet. Först och främst måste man ha ett gemensamt register, vilket för närvarande saknas. Detta är så att säga grunden för hela arbetet. Detta register får man säkert inte till stånd så lätt med de olika metoder som användes i de skilda kommunerna. Det är emellertid väsentligt att man omedelbart sätter i gång härmed. I detta sammanhang kommer man också in på den fråga, som herr Lindahl tog upp, nämligen att de unga, som vill gifta sig, nu försöker bli inplacerade i både en, två och tre köer, vilket från många synpunkter är en olägenhet — kanske framför allt för de unga som måste hålla reda på så många olika ställen. Finns det ett centralt register är det ju betydligt lättare att lösa problemet. Enligt min mening är det också mycket viktigt att man har enhetliga blanketter och rutiner samt enhetliga arbetssätt innan man slår ihop de olika kommunala organen till en bostadsförmedling för ungefär 1,4 miljon människor. Det blir en apparat som åtminstone inte är billigare, och frågan är om den blir effektivare än den nuvarande. Det är också synnerligen väsentligt att det finns clearing med avseende på bytesmöjligheterna. Om det blir en lägenhet ledig vid en flyttning mellan Solna och Borås, kan denna inte utnyttjas så att en solnabo får komma in i en lägenhet i Stockholm. En sådan en kel clearing borde väl kunna åstadkommas förhandlingsvägen. Viktigast är naturligtvis att vi får enhetliga fördelningsprinciper, och här kommer de förturer, som herr Lindahl talade om, in i bilden. Jag kan nämna att en sådan kommun som Boo räknar med ett nybyggande på 1 000 lägenheter. Enligt avtal går 100 till Stockholm, och det går också 750 enligt avtal och planering till HSB i Stockholm. Dessutom vill landstinget ha 250 lägenheter för sjukvården. Härigenom blir det inte någonting över för Boos egen kö. Avtal som beskär möjligheterna på detta sätt kan inte anses vara rimliga, utan här bör det bli enhetliga principer för hela storstockholmsområdet. Mycket kan alltså göras, och jag är liksom herr Lindahl intresserad av att herr statsrådet klarare definierar vad han menar med »ett godtagbart resultat inom de närmaste månaderna». Det är åtskilligt som håller på att ske och jag tror också att det, om planeringsnämnden får verka, kommer att bli ett lyckligt resultat. Men, herr statsråd, godtar statsrådet att man stegvis förbättrar situationen? Vi skall dock försöka undvika det kaos som kan uppstå genom ett alltför starkt centralt ingripande.
Herr talman! Såväl herr Lindahl som herr Bengtson i Solna har frågat om jag är tillfredsställd med det förslag som framlagts av stockholmsområdets planeringsnämnd och som nu diskuteras av kommunerna. Jag betraktar det som ett rimligt första steg, och då är det acceptabelt om man kommer fram till ett resultat. Herr Lindahls andra följdfråga var hur vi skulle se på denna sak om 28 kommuner säger ja och två säger nej. Jag vill svara att vi bedömer den saken på samma sätt som man väl allmänt gör inom storstockholmsområdet, nämligen att detta bör gälla alla kommuner. Men givetvis vill vi i så fall veta vad som gjort att ett par kommuner har ställt sig utanför. Om det är något i avtalsförslaget man vill diskutera och ändra på, så förmodar jag att man tar upp den saken i nämnden och försöker nå ett resultat som gör det möjligt att alla kommuner innefattas i ett sådant beslut.

Herr talman! Bara ett par kommentarer till vad statsrådet sade senast! Jag noterar statsrådets förklaring av vad han i detta sammanhang menar med »godtagbart». Om några kommuner har intagit en tveksam ståndpunkt och besluten fattats enhälligt och alltså icke varit partipolitiskt betingade, så har det kanske berott på att man bedömt saken så, att de delfrågor som jag tidigare nämnt måste lösas först, innan man kan ta steget fullt ut. Jag tänker framför allt på frågan om registret. även de enhetliga principerna vill man väl diskutera i lugn och ro, så att man vet vad man ger sig in på. Jag tror liksom herr statsrådet att man kommer fram bäst på denna väg genom att skynda långsamt.

Herr talman! Fru Ryding har frågat om jag har för avsikt att företa en översyn av bestämmelserna rörande löneoch anställningsförhållanden för sådana arkivoch beredskapsarbetare som åtnjuter pension. ber 1947 bl.a. att arbetstiden för arkivarbetare som åtnjuter ålderspension skall begränsas så att arbetsinkomsten jämte pensionen och eventuellt tillägg inte överskrider den förtjänst, som den arbetslöse skulle ha kunnat uppnå, om han under ett kalenderår haft oavbruten sysselsättning i arkivarbete eller musikerhjälp. Bestämmelsen, som avser endast arkivarbetare, har tillämpats inte bara för ålderspension utan även för andra pensionsformer som tillkommit efter år 1947. För andra beredskapsarbetare än arkivarbetare gäller regler som motsvarar vad som stadgats i huvudavtalet angående allmänna bestämmelser för kommunikationsverken. Personer som uppbär pension eller livränta sysselsätts emellertid endast undantagsvis i beredskapsarbete. Bestämmelsen tillkom för att tillmötesgå önskemål från äldre arkivarbetare, som efter uppnådd pensionsålder ville fortsätta att arbeta. Det ansågs emellertid härvid att arkivarbetarna bör ha likartade inkomstförhållanden, oavsett om de åtnjuter pension eller ej. Jag är inte beredd att förorda att denna princip helt överges. Vissa justeringar kan dock vara önskvärda. Frågan bör lämpligen övervägas i samband med den utredning rörande arkivarbetarna som riksdagen nyligen hemställt om i samband med behandlingen av propositionen om arbetsmarknadspolitiken.

Herr talman! Jag vill först tacka chefen för inrikesdepartementet, statsrådet Johansson, för svaret på min interpellation samt för den bekräftelse på mina uppgifter i interpellationen som lämnas däri. Sedan vill jag erinra om att interpellationen tog upp föreskriften i den omnämnda skrivelsen från Kungl. Maj:t, att summan av pension och arbetsinkomst för arkivoch beredskapsarbe tare inte får uppgå till högre belopp än vad som vid oavbruten sysselsättning skulle kunna uppnås genom enbart arbete. Jag ställer mig dock undrande till uppgiften i svaret att bestämmelsen tillkom för att tillmötesgå önskemål från äldre arkivarbetare, som efter uppnådd pensionsålder ville fortsätta att arbeta. Jag har för min del svårt att tänka mig att pensionärer, som är i stånd att utföra arbete, inte önskar inkomst av sådant utöver sin pension. Det må nu vara hur som helst med tillkomsten av denna bestämmelse, ett faktum är, anser jag, att bestämmelsen diskriminerar den kategori som det nu är fråga om, jämfört med pensionärer och handikappade som arbetar på arbetsmarknaden. Dessa kan utöver sin pension också uppnå viss inkomst. Det förvånar mig något att statsrådet säger sig inte vara beredd att förorda ett övergivande av denna princip. För mig ter den sig som ålderstigen och i hög grad orättvis. Det av mig i interpellationen åberopade exemplet, som till alla delar överensstämmer med verkliga förhållandet, visar ju klart hur orimligt denna bestämmelse verkar i praktiken. Jag vill emellertid med tillfredsställelse notera att statsrådet Johansson anser att vissa justeringar är önskvärda. Det heter i interpellationssvaret att frågan lämpligen bör övervägas i samband med den utredning rörande arkivarbetare som riksdagen nyligen har beslutat om i samband med att vi behandlade propositionen om arbetsmarknadspolitiken. Detta ger mig anledning att uttrycka den förhoppningen, att det inte enbart skall bli vissa justeringar av den i interpellationen åberopade diskriminerande bestämmelsen, utan att den helt skall försvinna. Sedan skulle jag vilja uttrycka en undran huruvida statsrådet Johansson är obekant med den synpunkt som finns ibland de handikappade och som de anlägger på frågan. Jag rekommenderar honom att läsa Svensk Handikapptidskrift nr 2 för detta år. I en artikel under rubriken »Arkivarbetet — byråkratins sista utpost» heter det bl.a.: »Hela beredskapstanken är mogen att slopas för andra än där det verkligen är fråga om beredskapsarbeten, d. v. s. tillfälliga arbetsuppgifter. Arkivarbetarna har genom årens lopp klassats som reservarbetare. Arkivarbetarna har ständigt suttit i en osäkerhetsmarginal. I princip har de, trots att de kanske i femton år eller mera varit i tjänst som arkivarbetare på ett och samma ställe, statistikförts som arbetslösa. En gång var sjätte månad har de påmints om sin situation, sin lön får de icke från den institution de verkar på, de har icke semester , de har icke ansetts inneha någon anställning, de har ej haft någon förhandlingsrätt, de har icke kunnat göra anspråk på någon uppsägningstid etc. etc.» Samma artikel ställer också i fortsättningen frågan hur man lämpligen löser problemet och ger själv svaret nämligen »i princip genom att acceptera arkivarbetet som en fullt legitim arbetsform». Herr talman! Det anförda överensstämmer med och ger stöd åt de synpunkter som jag har givit uttryck för i interpellationen. Jag beklagar att statsrådet Johansson inte helt har velat acceptera dem, men jag hoppas dock att statsrådet vid närmare eftertanke skall komma fram till en godtagbar lösning då den utlovade prövningen av hithörande frågor nu skall verkställas.

Herr talman! Herr Lundberg har frågat statsministern om regeringen har uppmärksammat det allvarliga hot mot vår vattenförsörjning, våra fritidsoch rekreationsområden «samt = befintliga skogsoch andra industriers försörjning med råvara, kapital, arbetskraft, bostäder etc. som ett godkännande av ny skogsindustri skulle innebära för mälarregionen och upplandskusten. Herr Lundberg har vidare frågat vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller ämnar vidtaga för att stoppa ytterligare förorening av mälarvattnet och tillkomsten av ny och obehövlig skogsindustri på upplandskusten, vilken skulle spoliera oersättliga naturvärden, trivsel för bygdens befolkning samt skada befintlig skogsindustri och hindra andra för regionen nödvändiga investeringar. Slutligen frågar herr Lundberg om det finns någon praktiskt utarbetad plan för regionens eller Roslagens utbyggnad och investeringsbehov, som i möjlig mån kan hindra planlös utbyggnad och slöseri med tillgängliga ekonomiska, sociala och kulturella resurser. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen är självfallet väl medveten om de problem som interpellanten berör. Problem av denna art möter vi inte bara i de områden som nämns i interpellationen utan över huvud taget i tätortsregioner med stark expansion. Jag skall därför i mitt svar försöka ge några mera principiella synpunkter på de expansiva områdenas problem. Den snabba ekonomiska utveckling, som vårt näringsliv genomgår, leder ju bl.a. till en mycket kraftig befolkningsomflyttning. Tätortstillväxten är betydande och experterna räknar med att 80 å 85 procent av befolkningen år 1980 kommer att bo i tätorter. Samtidigt med denna befolkningsomflyttning har vi genom mera produktiva arbetsinsatser fortgående kunnat höja vår levnadsstandard. Tillsammans leder den industriella utvecklingen och befolkningskoncentrationen, den ökade fritiden och en mängd andra faktorer till större anspråk på såväl mark som arbetskraft och kapital från näringsliv, staten, kommuner och enskilda. Tillgångarna på arbetskraft, kapital och för olika ändamål välbelägen mark är emellertid begränsade. Därför uppstår allt fler konfliktsituationer mellan olika intressen. I princip kan den situation som interpellanten skisserar då mycket väl uppstå, nämligen att lokalisering av en industri till en viss plats innebär att mark tas i anspråk som bättre skulle kunna användas för andra ändamål. Lokaliseringen kan också innebära att arbetskraftsoch kapitalresurser tas i anspråk, vilka sedda i ett större sammanhang skulle kunna ha utnyttjats mera effektivt på en annan ort. Själva markutnyttjandet regleras främst genom den fysiska planeringen i våra kommuner. Dessutom sker på länsplanet en viss översiktlig samordning av denna planering — inte minst gäller detta i de län som interpellanten berör. För överväganden i frågor av den typ som interpellanten tagit upp är emellertid planering på kommunoch länsnivå ofta otillräcklig. För närvarande övervägs därför inom regeringen i vilka former en kompletterande fysisk riksplanering skall bedrivas. Denna planering avses bl.a. omfatta avgränsning av områden för olika fritidsändamål samt riktlinjer för skydd och utnyttjande av vatten och andra naturtillgångar. Jag vill här även erinra om den nya organisation för bl.a. naturoch vattenvård, som riksdagen beslöt om i fjol och som kommer att träda i kraft nästa år. Vad gäller den planering av investeringarnas lokalisering och omfattning inom en viss region som interpellanten berör kan vi konstatera, att i vårt land någon tvångsmässig styrning av nä ringslivets investeringar inte sker. Därmed begränsas också möjligheterna att direkt planera för dessa investeringar på det regionala planet. Förutsättningar saknas dock inte för viss påverkan i detta avseende. En industrietablering förutsätter nämligen alltid samhällets medverkan vid utbyggnaden av service av olika slag. Den resurstilldelning som därvid sker från samhällets sida kommer ofta att bli avgörande för företagens val av lokaliseringsort. Ett medel att påverka detta val är det statliga ekonomiska lokaliseringsstödet. Riksdagen förutsatte också vid ställningstagandet till den lokaliseringspolitiska organisationen att lokaliseringsfrågorna så långt möjligt skall lösas i samverkan mellan näringsliv, staten och kommun. Genom sådan samverkan bör även överväganden rörande fritidsfrågor kunna leda till resultat, varvid olika intressen blir tillgodosedda. Förutsättningarna för att bedriva en egentlig regional planering när det gäller lokaliseringen och omfattningen av kommunala, landstingskommunala och statliga investeringar är givetvis större än när det gäller enskilda. En sådan planering försvåras emellertid av att staten för närvarande till stor del fördelar resurserna för samhällsbyggandet inom varje sektor för sig, t.ex. i fråga om bostäder, skolor, vägar etc. För att öka möjligheterna till den samordning av verksamheten inom olika sektorer som behövs för att vi skall kunna uppnå en harmonisk utbyggnad inom olika regioner har enligt riksdagens beslut om lokaliseringspolitiken planeringsråden inrättats på länsplanet och lokaliseringsberedningen på det centrala planet. Inom inrikesdepartementet övervägs på vilket sätt en ytterligare aktivering av denna samordningsverksamhet skall kunna komma till stånd. När det gäller den kommunala investeringsplaneringen kan vi konstatera att denna är av mycket skiftande ka raktär. Det är min uppfattning att det skulle vara till uppenbar fördel om kommunal långtidsplanering i fråga om investeringsbehoven skedde i större omfattning. För närvarande övervägs om inte de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen kan utvidgas till allmänna kommunala investeringsprogram. Dessa investeringsprogram är emellertid att betrakta som försöksverksamhet, och det övervägs inom inrikesdepartementet hur den regionala-kommunala, landstingskommunala och statliga investeringsoch = lokaliseringsplaneringen skall kunna förbättras och hur samordning på olika nivåer skall kunna uppnås mellan denna planering och den ekonomiska långtidsplaneringen på riksplanet samt med den fysiska planeringen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka inrikesministern för svaret på den fråga jag riktat till statsministern. Jag beklagar att statsministern varit förhindrad att ägna denna fråga den uppmärksamhet som man skulle ha önskat. Jag förutsatte nämligen att hans sekretariat inte skulle vara så arbetstyngt, att man inte skulle ha haft tid att ägna dessa frågor någon som helst uppmärksamhet. När jag läste igenom svaret fick jag Menlösa barns dag i tankarna. Det går nämligen inte in på en enda sakfråga. Om avsikten är att Sverige skall fortsätta att vara ett u-land i dessa för de människor som bor i vårt land så viktiga frågor, kan jag dock förstå det menlösa svaret. Det är ganska märkligt att statsrådet svarar med att hänvisa till en princip. Jag har inte begärt att få höra något mera om principer. Vi har utrett dessa frågor i 50 år och vi har varje gång talat om principer, men ingenting har gjorts. Vad jag ville var att regeringen skulle presentera ett handlingsprogram på detta område, och det var av denna anledning jag ställde min fråga. Det är också anmärkningsvärt att man i svaret uttalar, att »80 å 85 procent av befolkningen 1980 kommer att bo i tätorter» men ändå anser att denna fråga är så betydelselös att man endast hänvisar till en princip. Det anföres vidare att det är möjligt »att lokalisering av en industri till en viss plats innebär att mark tas i anspråk som bättre skulle kunna användas för andra ändamål». Jag trodde att en viss styrning av utvecklingen ingick i planeringen. Inrikesministern framhåller att man skall ha en riksplanering på detta område och erinrar dessutom om vad som skulle ha iakttagits i olika fall. Han framhåller dessutom att det i vårt land inte förekommer någon tvångsmässig styrning av näringslivets investeringar. Detta är mycket märkligt. Jag frågar mig om det som arbetsmarknadsstyrelsen har gjort varit fullständigt meningslöst. Kastar vi ut så mycket pengar på meningslösa insatser? Är byggnadsregleringen och de åtgärder, som vidtages på industri-, bostadsoch skolområdena 0. S. v. endast uttryck för en meningslös planering? Är inte kreditmarknadsoch lokaliseringspolitiken till för att söka skapa en vettig planering för samhällsmedborgarna i vårt land? Dessa olika frågor har tidigare varit uppe till diskussion. Jag vill erinra om att jag redan för cirka 25 år sedan tog upp vattenoch naturförstöringen vid våra grusåsar. Då framhöll man att det inte var någon fara med dessa. Vi hade ju så många grusåsar. Hur är det med dessa i dag? Ja, nu ser vår landskapsbild ungefärligen ut som en krigskyrkogård. Det är inte bara grusåsarna och naturbilden som har förstörts utan även — vad som är viktigare — de naturliga reningsverken för det vatten vi behöver till våra hushåll. Man har emellertid inte byggt ut reningsverken i tid, och därför har vi råkat in i detta katastrofläge. Jag vill också erinra om att jag, när vi år 1950 talade om gräns mot vatten och riksdagen tog denna underliga lagstiftning, påpekade att det var orimligt att att göra Mälaren till enskilt vatten, eftersom dess betydelse i gången tid har varit större än vad Östersjöns är i dag. Experterna fick råda, och riksdagen följde dem. Nu har vi skapat ett sådant förhållande att — som någon yttrade förra veckan — alla vattendrag i Mellansverige och Sydsverige mera liknar en kloak än rent vatten. Vi skall komma ihåg att redan för några år sedan 350 000 we:n utan rening släppte ut sitt innehåll i Mälaren — alltså i det vatten som dricks av stockholmare och många andra. Vi byggde en fabrik i Köping utan att tänka på konsekvenserna. I dag planeras en ny fabrik i Kvicksund, och vi har resonerat om att bygga ett tvätteri i Eskilstuna. Jag vill ställa frågan: Hade inte departementet kunnat resa till limnologiska institutionen i Uppsala och titta på dess kartläggning av föroreningarna i mälarvattnet? Skulle inte det ha sagt de ansvariga att någonting måste göras? Vi kan inte ställa till på det sättet i mälarområdet att människorna tvingas att dricka kloakvatten i allt större utsträckning. Samtidigt växer ju dessa vattendrag igen. Jag är medveten om att det just i dag pågår en konferens, på vilken man skall diskutera vissa åtgärder för att försöka eliminera de besvärligheter som har drabbat Köpingsområdet. Vi skall emellertid inte se bort ifrån att vi visserligen har byggt ut limnologiska institutionen men icke har gett den en enda fast tjänst för att undersöka vattenföroreningar. Är det verkligen rimligt att vi så skall handha de uppgifter som samhället ålägger oss? Det må vara hänt att staten får kasta ut miljarder genom det oförnuftiga be slut som vi fattade år 1950, eftersom det anses att den skall ge bort sin egendom. Dock hade det väl varit riktigare att i detta avseende också tänka på de människor som måste leva inom området. Jag vill ställa en direkt fråga till herr statsrådet: Har man inom departementet — det framgår inte på något sätt av svaret — vidtagit åtgärder för att hindra byggandet av en massafabrik i kvicksundsområdet? Har man, när man skapar det nya tvätteriet för mälarzonen i Eskilstuna, gått in för att staten skall se till att det blir ordentlig rening? Satsar man de pengar som behövs för att någonting skall bli gjort på detta område? Jag vill på denna punkt också klart och tydligt erinra om att man under senare tid har kommit underfund med att de frågor som jag ställde här i riksdagen åren 1941, 1942, 1943 och 1950 ännu är dagsaktuella. Skall staten och samhället hela tiden vänta med åtgärder tills vi befinner oss i en katastrofsituation? En sådan inställning är orimlig när det gäller att skydda allmänhetens intressen i hälsooch fritidsfrågor. Det är helt enkelt oansvarigt av samhället att låta denna vattenförstöring fortgå utan att ingripa. Om man i departementet inte har tid att syssla med denna fråga, borde man väl ändå kunna uppdra åt någon annan att ägna sakfrågan uppmärksamhet och försöka vidta alla de åtgärder som är erforderliga. Jag vill erinra om att de s.k. experter och juridiskt sakkunniga, som satt med 1950, då var ganska tvärsäkra i sina uttalanden. Nu ser vi vad denna s. k, expertis betyder. De har förstört de områden vi talar om. En del av denna s.k. expertis är tydligen engagerad på nytt, nu såsom sakkunniga i naturvårdsoch vattenvårdsförbund, för att fortsätta med sin förstörelse. Jag har också berört frågan om kustområdet vid Östersjön. Det gäller ut byggnad av en massafabrik i Hargshamn. Det är självklart att situationen där är densamma som i Mälaren. Eftersom jag trodde att regeringen var intresserad av en planering härvidlag, har jag fört fram arbetsmarknadssynpunkter. I detta kustområde har vi en vattenförstörande industri, Hallstavik, och det är ingenting att göra åt den saken. Visserligen diskuterar man för närvarande att dra en avloppsledning ut i Östersjön, men jag skulle vilja framhålla för statsrådet att vi inte bör fortsätta att förstöra Östersjön på samma sätt som vi förstört insjöarna i vårt land. även om det för stockholmarna skulle vara tacknämligt om man med pråmar kunde transportera ut och stjälpa avfallet i Östersjön, har vi inte någon som helst säkerhet för att Östersjön kan ta emot allt detta avfall utan att skadeverkningar uppstår. Jag hoppas att man skall kunna undersöka den saken. Eftersom jag i min interpellation vad gäller nämnda massafabrik i Hargshamn hade talat om en småenhetskoncern, vilket herr Hedlund påpekat kunde missuppfattas, vill jag här bara säga att jag avsåg att i en sådan koncern skulle ingå mindre jordbrukare och skogsägare. Själva fabriken förutsätter jag skulle planeras i något större format. Låt mig nu bara konstatera att man i arbetsmarknadsstyrelsens rapport om morgondagens arbetsmarknad, som avlämnades för en tid sedan, säger att arbetsmarknadsstyrelsen har att styra utvecklingen och att försöka planera på ett vettigt sätt. Jag såg i Upsala Nya Tidning ett referat från centerpartiets stämma i Uppsala, där herr Eliasson i Sundborn talade om en bov i inflationsdramat. Det var folkomflyttningen och det förhållandet att socialdemokraterna vill flytta arbetskraften till de platser där företagen finns. Det skulle kosta 150 000 kronor per arbetare, medan en flyttning av industrien till arbetskraften skulle kosta 70 000 kronor per arbetare. Herr Eliasson hade enligt referatet sagt, att socialdemokraterna är de stora syndarna när det gäller omflyttning av arbetskraften. även i RLF-tidningen har man påtalat att den strukturförändring som nu genomförs inom massaindustrien kommer att leda till ytterligare centralisering. Ett exempel härpå skulle vara att man inom en företagszon i Norrland planerar att ersätta ett flertal hamnar inom denna zon med endast två.

En mängd industrier står inför en utbyggnad. I Hallstavik t.ex. tvingas man att mycket snabbt utöka industriproduktionen. Arbetskraftsbristen där uppgår till ett 150-tal arbetare, och den sammanlagda bristen inom kommunen uppgår till ca 170 arbetare. Men framför allt saknas bostäder och andra serviceanordningar. I gimoområdet har man för närvarande 600 anställda, och man räknar med att inom den närmaste framtiden utöka industrien med ytterligare 300 anställda. Härför krävs en mycket stor produktion av bostäder m.m. Till stockholmsområdet planerar man — trots allt — att förlägga en internationell industri; jag har inte hört att projektet är skrinlagt ännu. För denna industri kommer det att krävas ett mycket stort arbetskraftstillskott. Att under nuvarande förhållanden, då vi har brist på kapital och saknar möjligheter att bygga ut redan befintlig industri, planera en helt ny industri mitt emellan två stora industriområden kan inte betecknas som annat än planlöst, i synnerhet som det saknas arbetskraft i området. Jag är som bekant ingen speciell älskare av bolag som sådana. Men har vi tillåtit bolag att komma in i området och har vi lurat dit arbetskraft, så är det också samhällets skyldighet att se till att bolaget får tillgång till råvara och arbetskraft och får möjlighet att bygga ut så att det kan klara sig i den internationella konkurrensen. Nu framhålles, att en del av den arbetskraft, som är sysselsatt i gimoområdet, bor i socknarna runt om. Det är riktigt; av en förteckning jag har framgår att av de 837 som arbetar i Gimoverket är endast hälften från Gimo. Men jag kan inte förstå att det är någon större skada att industrien ligger i ett område och arbetskraften bor och skattar i ett annat — det går exempelvis oerhört många tåg mellan Stockholm och Uppsala varje dag.

Om arbetskraften, som vi ju har ett visst ansvar för, kan beredas arbetstillfällen i Norrland i stället för att behöva trängas med arbetskraften i Uppland inom en ny industri, där arbetskraften också är lågavlönad, så vore det väl vettigare att satsa på utbyggnaden däruppe? Tidigare finns företag i branschen i Hallstavik, i Karlsholm, i Skutskär, i Bomhus och i Norrsundet, alla med vattenförstörande inverkan. Det kan räcka med den förstöringen. Herr talman! Det kunde finnas mycket att säga i denna fråga, men jag hoppas att jag med detta skall få statsmakterna att göra åtminstone så mycket att vi inte längre förtjänar beteckningen u-landet Sverige när det gäller vattenföroreningar och fritidsområden. Vi borde kunna ägna dessa problem åtminstone lika mycket intresse som vi ägnar frågan om hjälp till u-länder. Tyvärr är svaret mycket nedslående och visar att man näppeligen anser sig ha tid att syssla med dessa för land och folk så viktiga frågor. Speciellt är sjukvårdens huvudmän förvånade över att man å ena sidan talar om förebyggande sjukvård och å andra sidan försöker plantera ut sjukdomshärdar, ja pesthärdar, på olika håll i vårt land. Det anstår inte folkhemmet Sverige.

Herr talman! Herr Lundberg, som i sin interpellation närmast har sökt framstå som en framsynt tillvaratagare av östhammarsortens intressen, han har givit sig själv denna nobla roll med utgångspunkt från en av allt att döma mycket ensidig information om de problem som han i interpellationen söker kartlägga. Hans argumentation är också i flera avseenden ohållbar och verklighetsfrämmande, ofullgången och motsägelsefull. Jag vill med beklagande konstatera att jag vid en mera ingående genomläsning av interpellationen — observera att jag talar om interpellationen och inte om det anförande herr Lundberg nyss höll — har fått en stark känsla av att herr Lundberg hela tiden talar om någonting annat än vad som är interpellationens formella motiv och målsättning. Herr Lundbergs interpellation handlar officiellt om två viktiga spörsmål, enligt honom själv livsviktiga: dels frågan om ett ifrågasatt användande av Mälarens sötvattentillgångar som recipient för avloppsvattnet från en ny stor massafabrik, dels frågan om det från bondeskogsbrukshåll planerade uppförandet av en sulfatfabrik vid Hargshamn i Östhammars stad. Jag skall för min del inte gå in på massaindustriens allmänna förutsättningar i konkurrensen på världsmarknaden eller på de eventuella följdverkningar som nya massafabriker kan medföra ur vattenoch luftföroreningssynpunkt — den redogörelsen överlåter jag till dem som besitter den nödvändiga sakkunskapen. Men så mycket står väl klart även för en lekman att om herr Lundbergs farhågor beträffande föroreningsriskerna är berättigade så kan mälarprojektet och hargshamnsprojektet inte jämställas, under förutsättning att Mälaren — vilket låter sannolikt — är den reella sötvattentillgång som i framtiden skall svara för storstockholmsområdets försörjning med hushållsoch industrivatten. Mot den bakgrunden kommer hargshamnsprojektets eventuella skadeverkningar att framstå såsom en angelägenhet av mycket begränsad omfattning. Herr talman! Herr Lundberg har emellertid en motsatt uppfattning. Han ägnar mälarprojektet med dess enligt hans uppfattning sannolika konsekvenser för miljoner människor cirka 40 rader i sin interpellation men satsar friskt nära 300 rader på att söka förhindra att hargshamnsprojektet vid Saltsjön och en av landets allra bästa utvecklingsbara djuphamnar med direkt järnvägsanknytning skall få komma till utförande. Därav, herr talman, drar jag den slutsatsen att herr Lundberg endast har tagit upp mälarprojektet för att kamouflera sin huvudavsikt, som synes vara att östhammarsområdet, d.v.s. den del som ligger i Stockholms län, skall förhindras att expandera industriellt.

Jag vet inte på vilket föredrag av landshövdingen som herr Lundberg stöder sitt uttalande, men om det är det föredrag som landshövdingen höll vid Svenska naturskyddsföreningens konferens den 19 november 1965, är det i princip riktigt att landshövdingen framhöll att Stockholms län till sin omfattning är för litet för att räcka till för miljonbefolkningens fritidsbehov.

Han berörde de folkopinioner som då ofta växer fram och underströk med skärpa, att sådana anläggningar måste noga anpassas till den översiktliga planläggningens intentioner, så att inte industrianläggningarna slängdes ut på måfå här och där i naturen.

Herr Lundberg, som liksom jag själv väl känner till den för den ovane extrema stanken från massaindustrien i Skutskär, skulle jag vilja rekommendera — om han inte redan har varit där — att besöka skogsägarnas moderna sulfatfabriksanläggning i Mörrum i Blekinge. Jag har själv varit där i samband med en av jordbruksutskottets resor och kunde då endast förmärka en mycket svag lukt inne på själva fabriksområdet. Sedan den fabriken byggdes torde de tekniska förutsättningarna att bemästra luftoch vattenföroreningsriskerna ytterligare ha utvecklats. Ett annat av herr Lundbergs argument är att det råder brist på arbetskraft bl.a. i Gimo — herr Lundberg var inne på det också i sitt anförande nyss — för den där befintliga kraftigt expanderande industrien och att det därför måste anses oriktigt att investera kapital i en ny industri i. östhammarsregionen, eftersom arbetskraften till denna — enligt herr Lundberg — måste tvångsförflyttas från Norrland. För min del kan jag inte se någon som helst skillnad i om friställd norrländsk arbetskraft söker sig till Gimo eller till Östhammar. Att länsgränsen mellan Uppsala och Stockholms län för närvarande går utmed östra kanten av Gimo och samtidigt utgör kommungräns mellan Östhammars stad och Olands kommun kan i sak inte ligga till grund för en annan bedömning i det avseendet. Herr Lundberg torde nog vara ganska ensam om den uppfattningen åtminstone här i riksdagen. Ett annat av herr Lundbergs argument är att han med hänvisning till småböndernas tidigare enligt hans uppfattning felaktiga investeringar, vilka tagit sig uttryck i dyra och nedlagda mejerier, ömmar för att småbruksägarna ånyo skall lockas att satsa kapital för att bygga upp en enligt herr Lundbergs bedömning obehövlig skogsindustri. Herr Lundberg, som dock anför att bondeskogsbruket i Stockholms län uppgår till 70 procent av den samlade skogsarealen, har märkligt nog inget intresse för bondekooperativ skogsbruksdrift, utan anser mycket bestämt att det skall vara de stora, bankägda skogsaktiebolagen som i förädlingsstadiet skall ha den odiskutabla rätten till de privata skogsägarnas skogliga råvarutillgångar. Herr Lundberg vill alltså tvinga in de många småskogsägarna under och göra dem beroende av mäktiga storskogsbolagsoch bankintressen. Herr Lundberg överraskar och förvånar. Det är sannerligen ett hastigt påkommet förtroende för de stora skogsbolagen från herr Lundbergs sida. Herr Lundberg fällde dock nyss ett yttrande som klargjorde att han kanske inte hade odelat förtroende för dem. Herr Lundberg tycks inte ha uppmärksammat att de flesta investeringar på grund av samhällets ständiga omvandling så småningom förlorar sitt ursprungliga värde. Herr Lundberg nämner som ett avskräckande exempel de nedlagda mejerierna, men herr Lundberg bör kanske inte som framstående kooperatör på konsumentsidan glömma bort att samma utveckling — på grund av att vi lever i ett föränderlighetens samhälle sedan länge och med herr Lundbergs positiva medverkan — pågått inom <konsumentkooperationen, trots de många gånger avsevärda sociala vådorna särskilt för de äldre människorna. Konsums utveckling i dag kantas av nedlagda kooperativa butiker. Herr Lundbergs argument mot bondekooperationen är alltså ohållbart. För egen del anser jag att olika former för skogsdrift, även bondekooperativa, skall få tävla med varandra när det gäller att tillvarataga och förädla en för vårt lands välstånd så viktig pro dukt som våra skogstillgångar. Herr Lundberg borde kunna dela denna uppfattning eftersom han ju är en av dem som i detta hus allra starkast gång på gång uttalat sitt principiella misstroende mot speciellt de stora skogsaktiebolagen. Jag skulle kunna fortsätta med en granskning av hållbarheten i de argument som herr Lundberg anfört mot en förläggning av en ny skogsindustri till Hargshamn i Östhammar, men det anförda får räcka. Jag vill i stället, herr talman, som representant för östhammarsområdet presentera våra synpunkter i den uppkomna frågan. Om man drar en linje från Norrtälje över Uppsala och rakt västerut till västmanlandsgränsen har man delat Uppland i två i det närmaste geografiskt lika stora delar. I den norr om denna linje belägna delen, som man för övrigt i detta avseende kan utsträcka ända till Gävle i Gästrikland, är Östhammars centralort den tätort som har mest allsidig samhällelig service. Där finns, förutom sedvanliga affärer och bankinrättningar, domsaga, lantmäterikontor och Stockholms läns nordligast belägna sjukvårdsanläggningar i form av länslasarett och ett av landstinget på senare år ombyggt och fullt moderniserat hem för kroniskt sjuka. Östhammars stad håller sig sedan flera år med egna, nybyggda yrkesskolor, och senast under föregående år invigdes i Östhammar Stockholms läns största och modernaste nybyggda anläggningar för skyddad verksamhet med plats för ett 80-tal partiellt arbetsföra. Staden har svarat för uppförandet och står som huvudman. Går jag över till fritidsoch naturvårdsområdet tillhandahåller Östhammars stad Stockholms läns enda s.k. trestjärniga campingplats, såvida det inte tillkommit någon ny sådan i år, vilken under sommarmånaderna väl utnyttjas av turisterna. Och staden har redan haft utställt för granskning och via stadsfullmäktige hemställt hos länsstyrelsen om fastställandet av ett förslag till generalplan för fritidsbebyggelse och naturvård, i vilken den redovisade arealen för fritidsbebyggelse utgör cirka 3 800 hektar eller 4,9 procent av stadens totala areal, vilken utgör 76 877 hektar. När Öregrunds stad med Gräsö landsförsamling den 1 januari 1967 sammanföres med Östhammar kommer den totala arealen att uppgå till 90 100 hektar eller nära en niondel av Stockholms län. För närvarande bor i Östhammars centralort cirka 2000 människor och i dess landsbygdsdelar cirka 4 850, vilket för den senare delen betyder 6,5 invånare per kvadratkilometer. Man skulle kunna tro att dessa uppgifter härrör från norrländsk glesbygd i stället för från det län i vilket Svea rikes huvudstad är belägen. Östhammars stads centralort kan erbjuda fullständigare serviceanordningar för människorna än något annat samhälle i norra Uppland. Det är bara det allvarliga kruxet att den relativt höga servicestandarden inte motsvaras av ett tillräckligt stort befolkningsunderlag. Befolkningssiffrorna har sedan år 1920 gått ned med över 50 procent. Först nu synes en stabilisering vara på väg. Genom avsaknaden av industrier och därmed för befintliga serviceorgan följande brist på befolkningsunderlag har skattekraften och den kommunala utdebiteringen i staden utvecklats i ogynnsam riktning. Skattekraften per invånare utgjorde år 1964 46:46 skattekronor och den kommunala utdebiteringen för innevarande år är 20:91. Som jämförelse kan nämnas att Uppsala enligt 1964 års taxering hade en skattekraft av 77 skattekronor per invånare, alltså en skattekraft som med mer än 30 kronor per invånare översteg vad som gällde för Östhammars del. Herr Lundberg tillhör alltså i detta avseende de privilegierade. Är det kanske därför som han tycks ha den uppfattningen att fattiga grannar, åtminstone utanför hans eget län i norra Uppland, bör veta sin plats och nöja sig med de smulor som till äventyrs kan falla från den rike mannens bord? Herr Lundberg betraktar ju i sin interpellation östhammarsområdet främst såsom ett värdefullt fritidsområde för dem som har möjlighet att utnyttja det. En av herr Lundbergs motiveringar mot fabriksanläggningen i Hargshamn är att vattenfrågan är viktig för det expanderande området med hänsyn till roslagsstädernas tillväxt, fritidsbebyggelse och befintlig industris utbyggnad. Vilken industri inom området, herr Lundberg? Hur skall Östhammars stad kunna få någon industriutveckling av betydelse om man accepterar herr Lundbergs resonemang att arbetskraft utifrån inte får tillföras området? Herr Lundberg talar i sin interpellation om att den ifrågasatta industrien till Hargshamn i Östhammar skulle kunna »skapa svårigheter och kostnader för befintlig industri och skapa arbetsmarknadsproblem, som kan rasera vad man efter hårda arbetslöshetsår inom området byggt upp i gott samarbete mellan olika parter». Nu tror jag att vi närmar oss pudelns kärna i herr Lundbergs interpellation. Det förhåller sig på det sättet, herr Lundberg, att av denna industri ingenting har placerats inom Östhammars stadsgräns. Både Sandviken och Rockwool har nämligen byggt upp sina industrier i Gimo samhälle i Uppsala län, vilket samhälle på tre sidor är omslutet av Östhammars stad. De skattemässiga följdverkningarna kommer alltså i mycket ringa utsträckning Östhammars stad och dess invånare till del.

Ty det ligger väl ändå nära till hands att herr Lundberg med sin interpellation i verkligheten har velat göra en insats i den intressekonflikt, som genom förberedelserna för den senaste kommunblockslagstiftningen föreligger mellan Östhammars stad i Stockholms län och Olands kommun med Gimo i Uppsala län samt mellan länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län. Östhammars stad, vilken i likhet med herr Lundberg i hans interpellation anser att Skäfthammars församling med Gimo industrisamhälle geografiskt tillhör östhammarsområdet, ansåg och anser alltjämt att detta borde ha medfört att denna församling med sina omkring 1700 invånare med utgångspunkt från riktlinjerna för den nya kommunblocksindelningen borde ha tillförts östhammarsblocket. Då skulle östhammarsblocket ha erhållit det starka och väldifferentierade näringsliv och det befolkningsunderlag, som var avsikten med kommunblocksreformen. Detta var också länsstyrelsens i Stockholms län uppfattning, även om det på grund av motståndet icke kom till uttryck i det slutgiltiga förslaget.

Jag vill också understryka att meningarna om lämpligaste kommuntillhörighet har varit delade bland befolkningen i Gimo, Man kommer inte ifrån att denna befolkning i stor utsträckning använder Östhammar som serviceort. Låt mig anföra bara ett par exempel. Enligt av provinsialläkaren i Östhammars provinsialläkardistrikt under år 1965 förd statistik utgjordes till 20 procent hans patienter av invånare i Gimo. Även läkarna vid länslasarettet har stark känning av detta. På skolans område har, trots att Olands kommun var en föregångare med enhetsskolan på försöksstadiet, under alla år en stor del av de äldre barnen i Gimo och deras föräldrar föredragit att barnens skolgång förlagts till realskolan i Östhammar. Herr talman! Jag skall be att få avsluta mitt inlägg med några konkreta frågor till herr Lundberg, Herr Lundberg har skrivit sin interpellation så, att den skall ge intrycket att ha tillkommit bl.a. mot bakgrunden av en stark ansvarskänsla gentemot befolkningen i östhammarsområdet. Men när denna befolknings sedan 30 år vid oräkneliga tillfällen manifesterade vilja att skapa en livskraftig industri som skulle komma detta område till godo äntligen ser ut att få en chans att förverkligas, då framträder herr Lundberg och försöker med hänvisning till sin ansvarskänsla att torpedera projektet. Jag frågar för det första: Hur och med vilka medel vill herr Lundberg främja hela östhammarsområdets utveckling, skattekraftmässigt och standardmässigt?

Herr Lundberg har i interpellationen, klart och utan förbehåll uttalat, att Gimo är beläget i det aktuella östhammarsområdet, för vilket herr Lundberg på grund av sin ansvarskänsla hyser sådan omtanke. Otvivelaktigt skulle ett överförande av Gimo till Östhammars stad — hur det än blir i Hargshamn — betyda en utomordentlig injektion för näringslivet och en skattekraftshöjande stabilisering för hela östhammarsområdet inklusive Gimo. Den planmässiga organisationen av hela områdets resurser och rationella utformning skulle underlättas. Mot den bakgrunden ställer jag den tredje och sista frågan: Är herr Lundberg beredd att ta konsekvenserna av sitt helt riktiga påstående i interpellationen, att Gimo hör till östhammarsområdet och tillstyrka, att Skäfthammars församling med Gimo samhälle överföres till Östhammars stad, så att den nuvarande geografiska enheten slutgiltigt omvandlas till en kommunal enhet?

Herr talman! Min interpellation, herr Trana, gäller inte en liten kommuns olika problem. Jag förstår att herr Trana under veckor lagt ned arbete på sitt tal, men det kan i alla fall inte liknas vid annat än skriet från vildmarken. Om herr Trana vill diskutera små kommunala problem för att skyla över de stora — och jag förstår att herr Trana måste upphäva detta skri med tanke på sin kommun — må det vara hänt. För min del tänker jag inte gå in på dessa frågor, utan jag vill hålla mig till saken. Om herr Trana tagit del av Hallstaviks och Gimos problem, liksom av hela områdets problem, skulle han ha känt till att det rör sig om fritidsfrågor, vattenproblem m.m. Herr Trana skulle jämväl ha vetat att det inom området för närvarande saknas möjligheter att, förutom vad beträffar Hallstavik, utnyttja disponibel vattentillgång för ytterligare utbyggnad av massaindustrien. Jag trodde att herr Trana skulle försöka ägna sig åt själva sakfrågan, men liksom Jack London skrev sitt skriet från vildmarken måste tydligen även herr Trana få göra det.
Herr talman! Jag torde nog känna till förhållandena i Hallstavik minst lika bra som herr Lundberg. Jag var i går med på en expedition i Hargshamn i Östhammar och då kände vi lukten från Hallstavik men jag skall inte här gå in på sådana saker. Jag vill bara påpeka, att herr Lundberg inte ens försöker att svara på en enda av de frågor, som jag ställde och som är av stort intresse. I övrigt var herr Lundbergs svar sådant att det talar för sig självt. Jag anser mig därför inte behöva göra några ytterligare kommentarer.

Herr talman! Orsaken till att jag lägger mig i denna socialdemokratiska familjeträta är den att jag av olika anledningar kommit att ganska ingående syssla med de problemställningar som berörts i interpellationen och i debatten här. Herr Lundberg har i sin interpellation presenterat ett samhällsekonomiskt handlingsprogram. Han talar om hur naturresurserna, arbetskraften och ka pitalet skall användas — i första hand i mälarregionen men i stort sett i landet för övrigt. Han anklagar regeringen för brist på initiativkraft och handlingskraft, och det finns väl ingen anledning för mig att motsäga honom i detta fall. Det måste väl vara sant, eftersom det är en av de egna som gör påståendet. Det är emellertid alldeles klart att i frågor av så kontroversiell art som det här gäller är det oerhört angeläget att de avvägningar som måste göras av samhällsplanerare och politiker blir så noga penetrerade som möjligt. Jag kan instämma med statsrådet Johansson i att det inte räcker med bara en regional planering, utan dessa frågor måste handläggas med hänsyn till hela samhällets behov. Jag vill också helt instämma i vad herr Lundberg karakteriserade som skriet från vildmarken. Jag kommer också från dessa vildmarker uppe i Roslagen, och jag vet att för oss gäller det här en mycket angelägen sak. Jag skulle emellertid vilja belysa den från en annan utgångspunkt än som skett tidigare. Ytterst gäller problemet hur vi skall kunna utnyttja det virkesförråd som finns i mälarregionens skogar och dessa skogars tillväxt. Enligt senaste skogstaxering är den årliga tillväxten 3,2 miljoner skogskubikmeter, och mot den svarar en avverkning på 1,8 miljon skogskubikmeter. Vi har sålunda för närvarande en underavverkning på 1,4 miljon skogskubikmeter, om hänsyn bara tas till den årliga tillväxten. Man räknar emellertid med att omloppstiden i skogarna, särskilt i Stockholms län, för närvarande är 200 år, och de nämnda siffrorna innebär att föryngringsytorna där nu bara utgör 50 procent av vad de borde vara. Vi avverkar inte tillnärmelsevis de virkeskvantiteter som vi teoretiskt har möjlighet att göra. Från det område det här gäller skeppas årligen stora mängder timmer till Finland. Våra industrier har inte tillräcklig kapacitet för att på ett rationellt sätt utnyttja virkesförrådet. Hur skall vi klara den saken? Ja, jag kan inte komma till någon annan slutsats än att vi måste sätta in mer arbetskraft och kapital. Hur skall vi annars kunna utnyttja denna samhällstillgång? Detta varnar herr Lundberg emellertid för, ty arbetskraftsbristen i Hallstavik, Gimo m.fl. platser är, säger han, mycket besvärande. Men den är väl inte besvärligare där än på andra ställen, t.ex. utefter Gästriklands kust? Ju närmare vi kommer stockholmsområdet, desto mera besvärande blir den. Nej, vi kan inte göra sådana avvägningar, utan vi måste bedöma frågorna ur samhällssynpunkt och se efter vilka resurser som behövs för att vi skall kunna utnyttja en naturtillgång, som för närvarande inte förräntar sig. Och hur skall vi få en bättre skogsvård, om vi inte kan utnyttja de överskottskvantiteter som nu finns i våra skogsmarker? Det är detta som ytterst är problemet. Vi måste bygga ut befintliga industrier eller skapa nya toppmoderna industrier som kan ta upp konkurrensen på världsmarknaden. Och någonstans måste vi ju placera dessa företag. Mälarens vatten får inte förorenas, säger herr Lundberg, och där delar jag hans uppfattning. Det vore i högsta grad oklokt att bygga en sulfatfabrik vid Mälaren. Men vi får inte heller förorena Östersjöns vatten, säger herr Lundberg. Var i Herrans namn skall vi då lägga en sulfatfabrik? Här gäller det att tillvarata överskottet av speciellt talloch lövvirke inom detta område, där vi nu inte har tillräcklig industriell kapacitet. Om vi undersöker möjligheterna utefter kusten från Dalälven i norr, så finner vi efter vad jag kan förstå inget annat område som är lämpligt för en modern massafabrik än hargsregionen. I länsstyrelsens planering ingår också att fritidsbebyggel sen inte skall släppas fram i detta område, utan att det skall reserveras för industriändamål. Det är därför en alldeles riktig samhällsekonomisk bedömning att hargsområdet, som i dag inte är exploaterat i nämnvärd grad och som har Östersjöns tredje djuphamn i storleksordningen, reserveras för industriell användning. Det är väl sådan planering och förutseende som herr Lundberg efterlyste. Om man någonstans har varit förutseende rent samhällsekonomiskt, så är det just i hargsområdet. Herr talman! Detta var några synpunkter, som vi från skogsägarnas sida måste ha som underlag för en bedömning när det gäller att utnyttja de virkesförråd som finns inom det här området. Det sista ordet är väl ännu inte sagt i denna fråga, utan det krävs naturligtvis fortsatta ingående undersökningar och prövningar. Men någonting måste göras för att vi på ett bättre sätt skall kunna ta vara på en tillgång som nu blir illa utnyttjad.

Herr talman! Herr Grebäck sade att just de skogsområden som finns i Stockholms län måste kunna utnyttjas. Jag vill erinra om att den stora skogsindustri som arbetar där, nämligen Hallstavik, äger mycket liten del av skogsarealen och därför är direkt beroende av att köpa virke. Herr Grebäck vet emellertid att denna industri nu planerar en mycket kraftig utbyggnad. är det den utbyggnaden man vill hindra? Herr Grebäck kanske i stället menar att Hallstavik borde överföras till skogsägarna? Det må vara hänt, eftersom vattenområdet redan är förstört. Jag förvånar mig emellertid över att herr Grebäck här talar om en planering ur hela samhällets synpunkt. Jag förutsätter att han läser RLF:s tidning. I numret för den 28 april understrykes behovet av en kraftig strukturrationalisering inom skogsindustrien och centralisering av industrierna. Man talar även om den hotande prisutvecklingen. Dagens Nyheter för i dag framhåller att en kraftig koncentration är önskvärd inom svensk cellulosaindustri på grund av den hårdnande marknaden internationellt sett. Menar herr Grebäck att man då, utan hänsyn till en planerad utbyggnad i Hallstavik, utan hänsyn till den internationella konjunkturen och prisutvecklingen på området, skall till varje pris bygga ytterligare en fabrik, för att om några år — som det står i tidningsartiklarna — komma i den situationen att man får slå igen? Jag tycker att det är orimligt. Dagens Nyheter har i dag även ett referat om den riksplanering av marken som statsrådet Palme överväger. Det är självklart att en sådan planering utgör en positiv sak och något som kan medföra en viss ljusning även i det avseende vi nu diskuterar. Men herr Grebäck och jag har som alla andra medborgare ett visst ansvar även mot svensk industri, och jag förutsätter att herr Grebäck känner förhållandena så väl att han vet att det icke bara gäller att bygga de många enheterna inom industrien; man måste också skapa möjligheterna för dem att producera och hållas i drift samt få det företagsekonomiska underlag ingen kan komma förbi.
Herr talman! Jag skall inte här ta upp någon debatt med herr Lundberg om det rent tekniska förfarandet när det gäller att omvandla virke till massa; det skulle föra alldeles för långt. Men jag vill framhålla att Hallstavik är en sulfitfabrik där man använder granvirke och även en del lövvirke. Den planerade, mycket eventuella, fabriken i Hargshamn, skulle vara inriktad på tallvirke och lövvirke, där det finns ett mycket stort virkesöverskott, och alltså utgöra en komplettering av möjlighe terna att industriellt utnyttja vära virkestillgångar. Inte vill skogsägarna i det här området komma Hallstavik till livs. Tvärtom! Det är en utomordentligt värdefull industri som fyller en mycket stor uppgift. Så dumma är vi inte att vi vill vara med att skära av den gren vi själva sitter på. Den planerade industrien skulle eventuellt utnyttjas för att tillverka vad som kallas craftliner, där riskerna för förorening av vatten är mycket mindre än i en vanlig massafabirk, och där lukten är mera besvärande. Man bör känna till dessa och andra problem, om man skall uttala sig i frågan. Det förvånar mig att herr Lundberg kan vara så tvärsäker i sina påståenden utan att ha tagit del av de utredningar som ligger bakom det ifrågavarande projektet.

Herr talman! Egentligen är det överflödigt att jag tar kammarens tid i anspråk. Men eftersom jag är medansvarig för planeringen av roslagsområdet, som berörs i herr Lundbergs interpellation, vill jag säga några ord. Interpellationen synes vara grundad på den felaktiga föreställningen, att ianspråktagandet av marken i Roslagen för industrilokalisering, bebyggelseutveckling, uppförande av fritidshus och utövande av rörligt friluftsliv sker planlöst och improviserat. En sådan föreställning strider emellertid helt mot det verkliga förhållandet åtminstone i Stockholms län. Stockholms län torde nämligen vara föregångslänet i fråga om översiktlig regionalplanering. I början på 1950-talet igångsattes en intensiv översiktlig planering genom länsstyrelsens försorg med huvudvikt på det känsliga kustoch skärgårdsområdet inklusive hela Roslagen. I interpellationen heter det: »Roslagen får inte göras till ett planlöst gytter för spekulativa intressen utan hänsyn till människor som där skall leva och bo, ha en säker försörjning och kunna få trivsel, rekreation och andra nyttigheter.» Alla måste väl instämma i det uttalandet. Men det är just detta som sedan lång tid varit motivet för länsöversiktsplaneringen. Roslagen har faktiskt varit den sektor av regionen som trätt i förgrunden vid den Ööversiktsplanering som bedrivits sedan årtionden tillbaka. I utredningar, motioner och interpellationer har under årens lopp oavlåtligen påvisats nödvändigheten av en uppryckning av näringslivet i Roslagen, så att denna länsdels avfolkning stoppas.

Länsstyrelsen har därför, i samverkan med bland andra arbetsmarknadsstyrelsen, i alla grenar av samhällsplaneringen ständigt arbetat för ökade sysselsättningsmöjligheter i främst dessa centralorter genom en industriell expansion baserad på områdets naturliga betingelser. I all länsöversiktsplanering för utvecklingen inom Roslagen under efterkrigstiden och redan dessförinnan har följaktligen den bestämda utgångspunkten varit, att till Hargshamn om möjligt skulle förläggas en större industri. I fritidsplaneringen för Stockholms läns skärgårdsområde av år 1964 har i enlighet härmed trakten kring Hargshamns utlagts såsom industriellt influensområde. Runt detta område har sedan utlagts ett bälte av mark där fritidsbebyggelse inte bör förekomma. plan framfördes även synpunkter om att det område där fritidsbebyggelse inte borde förekomma skulle ytterligare utvidgas, vilket iakttagits vid den länsöversiktsplanering som nu slutförts. Det är därför fullständigt felaktigt att — såsom interpellanten synes tro — lokaliseringen av en massafabrik till Hargshamn skulle strida mot fritidsplaneringen och den allmänna länsöversiktsplaneringen. Tvärtom har i denna trakt industrilokaliseringen varit det primära vid all översiktsplanering. Då det gäller arbetskraftsförsörjningen är interpellantens argument enligt min uppfattning inte heller hållbara. Motivet till arbetet med att industrialisera Hargshamn såsom ett led i uppryckningen av Östhammar har varit de mycket besvärliga avfolkningsproblem, vilka som bekant sedan länge präglat östhammarsområdet. Det nuvarande Östhammarsblocket — Östhammars och Öregrunds städer — har under perioden 1950—1965 minskat sitt invånarantal med i runt tal 1500 personer. Denna befolkningsminskning har ägt rum trots de industriutbyggnader vilka, såsom interpellanten påpekat, pågår i grannorterna Hallstavik och Gimo. Orsaken härtill är givetvis nedläggningen och rationaliseringen av jordbruket samt rationaliseringen av skogsbruket, som leder till ett minskat arbetskraftsbehov. Tillgängliga prognoser för jordbruksutvecklingen inom det omfattande jordbruksområde det här gäller visar på fortsatt negativ utveckling för bygden, om inte lämpliga åtgärder sätts in i tillräcklig omfattning. Länsstyrelsen har i likhet med berörda myndigheter på riksplanet och i länet funnit, att det skulle vara synnerligen olyckligt, därest norra delen av Roslagen bleve en ren ödebygd. En harmonisk utveckling av länet — och inte bara av detta, utan av hela regionen från Gävle och ned mot Stockholm — motiverar förekomsten av en levande centralort, som just bör utgöras av Östhammar. Redan nu representerar Östhammar mycket omfattande samhällsinvesteringar. Dessa skulle förvandlas till felinvesteringar om inte befolkningsoch näringsunderlaget förstärks. Den befolkningsminskning som hittills ägt rum har huvudsakligen inneburit utflyttning av yngre arbetskraft. Oavsett om en större industrianläggning kommer till stånd eller inte erfordras, herr Lundberg, en påspädning av de svaga årskullarna i de mest produktiva åldrarna, försåvitt den nuvarande centralorten Östhammar skall vara livskraftig i framtiden.

Avslutningsvis vill jag än en gång betona, att interpellantens uttalande att en sulfatfabrik i Hargshamn skulle vara uttryck för en irrationell planlöshet enligt min mening är fullständigt ogrundat.

Herr talman! Jag vill citera ett tidningsreferat från den 2 februari där det sägs: »Stockholmarna får gå utomläns om de vill bygga fritidsstugor. De som bor i Stockholms stad och län får i framtiden söka sig utanför Storstockholm om de vill bygga fritidsstugor, sa landshövding Erik Westerlind i sitt inledningsanförande vid en konferens i Nynäshamn.» Landshövding Westerlind konstaterade vidare att man hade planerat ytterligare 80 000—90 000 fritidsstugor i lä net men att man nu måste dra ned antalet till 70 000. Vår fritid kostar ungefär 5 miljarder kronor om året. Vi vet vilken ekonomisk betydelse fritidslivet har. Tror herrarna att man vinner mera på att få en industri som skall leverera en råvara men som inte ger någon utdelning åt skogsägarna? Titta på Sydsveriges senaste bokslut, så får ni se vad bönderna fick ut av sin skog! Herr Nyström talar om att arbetskraft finns. Men det är alldeles klart att det i Gimo för närvarande fattas er: arbetskraft på 293 personer och i Hallstavik på 73 personer. Det saknas också ungefär 250 bostäder i Gimo och omkring 75 i Hallstavik. Menar herr Nyström att man från kvoterna skall avdela den byggenskap som erfordras för att bygga bostäder i området i Harg och ny industri för att tillfredsställa hans önskningar. Skall kvoten i så fall tas från ex. Norrtäljes? Herr Nyström bör inte heller bortse ifrån att i det område som man nu vill förstöra för fritidsbebyggarna redan finns något tusental fritidshus. Det har här talats om lukt och vattenföroreningar. Vad skulle herr Grebäck och herr Nyström säga, om de själva tvingades bo inom detta område — herr Grebäck gör det kanske redan? Är herrarna omedvetna om de besvärligheter som följer av vattenföroreningar m, m. i ett område som har avsetts för fritidsfolk? Tusentals människor har byggt fritidsstugor i detta område, eftersom det i den första planen inte talades om någon vattenoch luftförorenande fabrik. Vill man nu utan att känna något ansvar mot dem inkräkta på deras fritidsmark och rekreationsmöjligheter? Det är enligt min mening att lura människor till en felinvestering, och det är ett anmärkningsvärt beteende. Även arbetarna behöver numera ha möjlighet att skaffa sig fritidsstugor, men de har inte råd att resa hur långt som helst. Man bör tänka även på den delen av arbetskraften.
Herr talman! Jag vill tala om för herr Lundberg att vi ingalunda har något emot fritidsbebyggelse i Roslagen. Även Roslagen är emellertid en landsända som måste leva på någonting, och man kan inte leva enbart på fritidsbebyggelse. I mitt föregående anförande påpekade jag att det aktuella området vid Hargshamn redan på ett tidigt stadium var planerat för industrier. Det är visserligen sant att ett och annat fritidshus ligger där redan nu, men enligt planerna skall det inte bli mera fritidsbebyggelse där. Herr Lundberg framhåller att människorna snart måste bege sig utanför Stockholms län för att få en fritidsbostad. Det må väl vara hänt. Vi kan, som jag sade tidigare, inte ha bara fritidsbebyggelse i Roslagen, utan det måste där skapas en livskraftig bygd, och vi behöver industrier för att kunna livnära OSS.

Herr talman!
Herr talman! Herr Lundberg läste upp ett tidningsreferat — huruvida detta låg till grund för hans interpellation vet jag inte — av vad landshövding Westerlind yttrat om att man i Stockholms län inte har utrymme för den fritidsbebyggelse som erfordras för att tillgodose storstockholmsområdets behov. Att detta visat sig vara fallet beror helt enkelt på att det har gjorts en ordentlig planering för ifrågavarande fritidsbebyggelse både på länsplanet och inom kommunerna. Företrädarna för berörda kommuner anser att man inte kan lusa ned terrängen med hur mycket fritidsbebyggelse som helst. Vart skulle trivseln då ta vägen, herr Lundberg? Det måste ändå finnas litet orörd natur kvar. Vidare räknar herr Lundberg upp hur många bostäder det fattas i Gimo och hur många bostäder som fattas i Hallstavik. Jag kan tala om för herr Lundberg att det i dag fattas 400 lägenheter i Östhammar, vi har med andra ord 400 familjer som står i bostadskön där.
Hargshamn är beläget i ett industrifattigt område.

Tillkommer det inte en industri av det slag som herr Lundberg nu vill förhindra, får det bli en annan industri i stället; befolkningen i området måste ju ha någon utkomstmöjlighet. Problemet Kvicksund ligger annorlunda till. Det handlar där om ett område med kanske det mest differentierade näringsliv som vi över huvud taget har i vårt land. Det är inte ont om arbetstillfällen i detta område. I hela mälarregionen finns det över huvud taget många arbetsplatser. Här föreligger alltså en helt annan problematik att ta ställning till. Det angelägnaste är enligt min mening att på något sätt vidta åtgärder för att skydda Mälarens vatten mot förorening. Tillåt mig i detta sammanhang göra en liten erinran. Vid 1950-talets slut begärde Billerudskoncernen att få bygga en fabrik i Kvicksund, men vid den tidpunkten — och då var Mälarens vatten ändå inte så illa utsatt som nu — avstyrkte vår vattenvårdsexpertis mycket bestämt denna begäran. För inte så länge sedan kom man igen med en ny ansökan, ganska överraskande för övrigt, och ville sätta upp en cellulosafabrik med dubbelt så stor kapacitet som det var fråga om när ärendet avstyrktes i slutet av 1950-talet. Mälaren är Sveriges största råvattentäkt. Den förser cirka 1,2 miljon människor med vatten, bl.a. hela västeråsområdet och stockholmsregionen. Antalet konsumenter beräknas år 1975 ha stigit till 1,4 miljon, och inom överskådlig framtid beräknar man att kanske 3 miljoner människor kommer att få sitt vatten från Mälaren. Kan det då vara rimligt att tillåta en industri av detta slag att slå sig ned vid Kvicksund? För närvarande får Mälaren ta emot avloppsvatten från bebyggda områden som hyser cirka 1,1 miljon människor. 1967 beräknas detta antal ha stigit till 1,3 miljon och på lång sikt till 2 miljoner. Avlopp från minst 350 000 WC släpps nu, enligt en tidningsuppgift häromdagen, direkt eller indirekt ut i sjön utan att passera reningsverk. Mälaren är förutom vattentäkt också en betydelsefull fritidssjö. Det beräknas att det finns omkring 8 000 fritidshus i närheten av Mälarens vatten. Vederbörande regionsorgan i Västerås har beräknat att det i detta område före år 2000 kommer att finnas ytterligare 8 000 fritidshus, varav 3 500 i närheten av Kvicksund. Från den utgångspunkten hade det varit önskvärt om statsrådet i sitt svar på herr Lundbergs interpellation hade varit litet mer konkret och kanske tagit ställning i själva sakfrågan; jag kan hålla med herr Lundberg om att svaret är litet allmänt hållet. Mälarens vatten är redan nu allvarligt hotat. Vi borde kunna vara eniga om att en ny industri av detta slag i Kvicksund ökar hotet mot Mälarens vatten. Därför finns det enligt min mening inget skäl att tillåta att det nu planerade företaget förläggs till Kvicksund. Statsrådet säger, att vi i Sverige inte har någon styrning av näringslivet. Det kan väl vara riktigt på sitt sätt. Men frågan är om statsmakterna eller andra myndigheter har möjligheter att hindra det fria näringslivet att breda ut sig på det sätt som nu är tänkt. Enligt min uppfattning har man detta, kanske inte inom lokaliseringspolitikens ram men väl inom ramen för vår hälsovårdslagstiftning och immissionslagstiftning. Även om alla utredningar på detta område inte är färdiga, tror jag att hälso vårdslagstiftningen ger möjligheter till ett ingripande. Hälsovårdsstadgan har många materiella detaljregler, som man kan sammanfatta i en enda formel: det är förbjudet att åstadkomma sanitär olägenhet. Om 8 000 familjer, som skaffat sig fritidshus i ett område, en vacker dag upptäcker att de inte längre kan bada i den sjö, vid vilken de placerat sina fritidsstugor, på grund av att vattnet är förorenat, då är det självklart att formeln om sanitär olägenhet kan tilllämpas. Det finns även annan lagstiftning som skulle kunna ifrågakomma i detta fall och som tidigare diskuterats här i riksdagen. Den kommunistiska gruppen har t.ex. motionerat beträffande en särskild lagstiftning om luftförorening och vattenförorening.

Jag har i all korthet velat framföra dessa synpunkter; om denna debatt har någon som helst betydelse när vattendomstolen i sommar — eller om det möjligen blir i höst — skall fatta beslut om projektet Kvicksund vill jag inte ha stått utanför diskussionen. Vi strävar efter att höja svenska folkets standard, och det måste väl ändå erkännas av alla att frisk luft och rent vatten också hör till hög standard.